Fru talman! I budgetpropositionen och även här i kammaren redovisar utbildningsministern hur stark tilltron är till utbildningens och forskningens betydelse för den regionala utvecklingen. Han redogör också för de regionalpolitiskt motiverade insatser som gjorts under det gångna året. Han visar hur insatserna i huvudsak gjorts i norra Sverige och anför som skäl för detta ett påpekande från regionstyrelsen för Umeå högskoleregion. Den sade i sitt remissyttrande över regionalpolitiska utredningen, att ”forskningsoch utbildningsinsatser ur regionalpolitisk synvinkel bedöms ha en särskild betydelse i norra Sverige, beroende på dels näringsoch sysselsättningsstrukturen, dels att kunskapsoch utvecklingscentra utanför högskolan där är få och volymmässigt små”. Det är glädjande att konstatera att kopplingen nu görs mellan utbildningspolitik och regionalpolitik. Det är också en källa till tillfredsställelse att denna koppling nu — äntligen — får effekter i den norra delen av landet. Norrlands kardinalproblem under många årtionden har inte bara varit en eftersläpning i industriutvecklingen. Ännu allvarligare har varit bristerna i den infrastruktur som skall stödja näringslivet, särskilt tillgång till högre utbildning och forskning. Utbildning och forskning är viktiga förutsättningar för etableringar och för näringslivets utveckling. De är ett motiv både för företag och för enskilda människor att stanna kvar i sin bygd. Högskoleutbildningen i Norrland är av färskt datum. Utbyggnaden har skett steg för steg under 25 år, med en stark koncentration under de senaste tio åren. Det säger sig självt att en organisation som är så ung ännu inte fått erforderlig stabilitet och styrka. Tre högskoleenheter — Umeå, Sundsvall/ Härnösand och Östersund — har huvuddelen av sin utbildning inriktad mot de delar av arbetsmarknaden som är vikande eller stillastående. Det ställer kravet på dem att samtidigt både utveckla sig och förändra sin struktur. Att utföra det arbetet i ett skärpt budgetläge är en svår uppgift. Både regionstyrelsen och de enskilda högskoleenheterna lägger emellertid ned ett stort arbete på detta i klart medvetande om att det är en nödvändig insats för överlevnad och utveckling. Trots sin relativa ungdom och trots knapphet på resurser har högskolorna i Norrland vid sidan av sina nationella och internationella uppgifter också spelat en viktig roll för utvecklingen inom länen och den vidare regionen. Därmed har de också gett Norrlandslänen en förutsättning för framtida vitalitet. Den viktigaste och mest synliga effekten av högskolans utbyggnad i norr är den radikala höjning av utbildningsstandarden som skett, mätt i antalet utbildningsår. I åldrarna upp till 25-30 år står standarden inte efter standarden i övriga delar av riket. På vissa områden överträffar den t.o.m. standarden i andra delar av landet. Att arbetslivet har tillförts nya grupper av välutbildade ungdomar är ett viktigt utvecklingselement. Det har också medverkat till att högskolan har blivit känd, att den utnyttjats som resurs för utvecklingsarbete och att den fått uppslag och idéer till nytt forskningsarbete. Omvänt har den geografiska närheten till en högskola fört med sig att högskolans FoU-arbete gett upphov till innovationer i näringslivet. Det är naturligt att Umeå med sin stora och Luleå med sin för industrin betydelsefulla forskning har fått en särskild tyngd. Men jag vill också peka på ett ibland förbisett faktum, nämligen att de mindre högskolorna i Sundsvall/ Härnösand och Östersund har drivit och driver en verksamhet som både har fått omedelbar ekonomisk betydelse i det egna länet och har gett impulser till mer långsiktiga utvecklingsprojekt inom näringslivet. De har utvecklat ett intimt samarbete med organisationer och företag inom sina län. De har också framgångsrikt arbetat som förmedlare när det gäller kontakter med och service från universitet och högskolor i andra delar av landet. Genom deras förmedling har också ett omfattande samarbete etablerats mellan företag i regionen och Norges tekniska högskola i Trondheim. Särskilt i Jämtlands län är det samarbetet intensivt. Att de budgetmedel som anslås till de mindre högskolorna har en god ekonomisk effekt är ett berättigat omdöme. Det är väl använda pengar. De norrländska högskolornas kanske mest omedelbara betydelse ligger emellertid i de insatser som dessa gör för att förbättra och höja kunskaperna bland dem som redan är ute i arbetslivet. Ett viktigt mål för vår näringsoch industripolitik är att höja tekniknivån och att sprida ny teknik. Skall detta lyckas, måste man föra ut nytt kunnande. Det är de som redan finns ute i arbetslivet som skall svara för nya arbetsuppgifter på en omstrukturerad arbetsmarknad. Om man skall göra det på ett effektivt sätt, behövs det betydande utbildningsinsatser. För att man skall kunna åstadkomma det inom Umeå högskoleregion, dvs. de fyra nordligaste länen, krävs det helt andra metoder än dem som tillämpas i övriga delar av landet. När det gäller högskoleutbildningen måste man söka upp människorna där de finns. Det försöker man också göra. Universitetet i Umeå har den mest omfattande distansundervisningen av alla svenska högskolor. Men även högskolorna i Luleå, Sundsvall/Härnösand och Östersund ger i förhållande till sin storlek ett aktningsvärt bidrag. Under det löpande budgetåret ges omkring 100 distanskurser inom regionen, från Svegi söder till Kiruna och Gällivare i norr. Denna insats är inte unik enbart i Sverige. Vid den internationella konferens om distansundervisning som hölls i Australien i somras konstaterades nämligen att Umeå högskoleregion har en särställning också internationellt sett. Högskolans utveckling i norra Sverige är emellertid långt ifrån problemfri. Både i FoU-arbetet och i utbildningen har man att kämpa med strukturella och geografiska hinder som högskolan i den södra delen av landet är förskonad från. Det har konstaterats att FOU vid våra universitet och högskolor är en viktig industriell och social utvecklingsfaktor, men de har ingen självständig genomslagskraft. För att få effekt måste de stödjas av andra strukturer i samhället. Sådana saknas i betydande utsträckning i de fyra nordligaste länen. I övriga delar av landet sker den dominerande delen av FoU-arbetet inom industrin. Det har en annan karaktär än högskolans arbete, men en rolloch uppgiftsfördelning har vuxit fram, där de olika intressenterna stödjer varandra. Norrlandsfonden har i en utredning visat att de fyra nordligaste länen karakteriseras av att industrin har sin tyngdpunkt i branscher med låg FoU-intensitet. Bland de 15 största FoU-investerarna i svensk industri har endast 4 anläggningar av någon betydelse inom regionen. Dessa län har inte bara en lägre industrisysselsättning och teknikertäthet än övriga delar av landet. Industrins FoU-investeringar inom området utgör endast 6 96 av dess totala utgifter för FOU inom landet. Detta skall jämföras med att regionens andel av befolkningen är 11 26 och andelen av industrisysselsatta är 8 20. Även andelen av STU:s projektmedel är lägre än andelen industrisysselsättning. Detta leder till slutsatsen, att skall FOU verkligen kunna fungera som ett regionalpolitiskt instrument, måste i Norrland den andel som utförs vid universitet och högskolor kompensera bristen på andra aktiva element och följaktligen vara väsentligt högre än i södra Sverige. Om ny teknik och nya kunskaper snabbt skall kunna spridas till existerande företag och påverka utveckling och modernisering, krävs betydande tillskott av fortbildning och vidareutbildning av redan anställd personal. I den regionalpolitiska propositionen hänvisades därvidlag till bl.a. effekten av förnyelsefonderna och de insatser som görs av högskolorna och vuxenutbildningen inom regionen. Dessa insatser är givetvis inte utan betydelse. Man måste emellertid hålla i minnet att förnyelsefonderna för Norrlands del kommer att få begränsad betydelse. Det antal företag som redovisar så stora vinster att det leder till avsättning till fonderna är begränsat. Den geografiska fördelningen av fondmedlen kommer inte att vara till Norrlands fördel. För höjningen av tekniknivån inom företagen måste man därför lita till andra insatser. En betydelsefull faktor är därvidlag anslaget för enstaka kurser vid högskolan. Med tanke på att fortbildningsinsatserna för industrin i Norrland i allra största utsträckning måste åstadkommas genom insatser från det allmänna utbildningsväsendet är det därför, precis som när det gäller FoU-insatserna, motiverat att anslagsmedlen fördelas mellan regionerna efter helt andra principer än för närvarande. En överdimensionering för den norra regionen är nödvändig för att bristen på annat utbud skall kompenseras. Som jag redan poängterat är fortbildningsverksamheten intensiv inom regionen, men det sker till betydligt högre kostnader än motsvarande verksamhet i södra Sverige. Reskostnader liksom transport av undervisningsutrustning slukar en stor del av anslagen. Detta förhållande har hittills inte fått något som helst genomslag när statsanslaget fördelas mellan de olika högskoleregionerna. Både med hänsyn till de speciella kostnaderna och med hänsyn till att fondfinansieringen blir magrare än i andra delar av landet, är det motiverat, precis som när det gäller FoU-inriktade anslag. Jag vill, fru talman, med dessa synpunkter understryka att inriktningen av regionalpolitiken på utbildningsoch forskningsinsatser som inleddes i fjol är av yttersta betydelse för utvecklingen i Norrland. Samtidigt vill jag betona det angelägna i att den utvecklingen fullföljs inom de reguljära utbildningsanslagen och inte betraktas som en engångsinsats. Slutligen vill jag poängtera att anslag för sådana insatser måste dimensioneras med hänsyn till att vi i norr saknar den uppbackning av de extra stödjande resurser som finns tillgängliga i andra delar av landet. Utan en sådan utveckling kommer det gap som finns mellan norr och söder enbart att vidgas alltmer.

Fru talman! Jag tycker att det intresse för högskolans regionalpolitiska betydelse som Barbro Nilsson har gett uttryck för är mycket glädjande, även om det inte är förvånande. Jag vill framhålla att centern i sin högskolemotion har föreslagit åtgärder som skulle förstärka högskolans möjligheter på detta område avsevärt. Det gäller framför allt de mindre högskolorna. Vi har föreslagit att särskilda resurser skall avsättas för att öka lärarnas vid de mindre högskolorna möjlighet att forska på sina tjänster. Den möjligheten öppnas formellt genom den nya lärartjänstordningen på högskolorna, men det krävs också ekonomiska resurser för att de skall kunna bedriva forskningsarbete. Ökade resurser kommer att kunna förbättra de mindre högskolornas forskningsanknytning och dessutom innebära att möjligheten till en regionalt anknuten forskning förbättras. Vi har också föreslagit extra resurser för att man skall kunna utöka utbudet av enstaka kurser vid de mindre högskolorna. Detta är kopplat till vårt förslag om en friare studiegång på de filosofiska fakultetsområdena. Jag ser fram emot att den positiva inställning som Barbro Nilsson har också skall komma till uttryck i utskottsarbetet och att vi kommer att få stöd för detta och liknande förslag som vi har framfört. Jag skall också nämna att vi har lagt fram förslag om utbyggnad av kortare teknisk-ekonomiska utbildningar, som kommer att få inriktning mot framför allt de mindre högskolorna. Jag ser fram emot ett samarbete kring dessa frågor med Barbro Nilsson både här i kammaren och i utskottet framöver.
Fru talman! I anslutning till Barbro Nilssons anförande vill jag i korthet framföra några synpunkter från folkpartiet när det gäller avvägningen mellan universiteten och de högskoleenheter som ligger utanför universitetsorterna. Detta var också uppe något i utbildningsministerns anförande i går. Vi anser att de mindre högskolorna är värdefulla. De bidrar definitivt till att öka rekryteringen till högskolan i sina regioner. De utgör ett mycket värdefullt bidrag till den regionala utvecklingen. Man behöver bara besöka några av dessa högskolor för att få detta mycket tydligt illustrerat. Den utbildning som där bedrivs är jämförelsevis billig. Vi anser inte att det behövs något grundläggande omtänkande när det gäller den här delen av 1977 års högskolereform. Mot detta står emellertid att man — för att högskolan skall kunna bedriva en mycket avancerad forskning, som ligger absolut i ”framkanten” av vad som förekommer i världen — inom högskolan måste ha tillgång till synnerligen avancerad utrustning och andra forskningsresurser. Det kräver en mycket stark koncentration av resurserna.

Detta kräver inga regionstyrelser, utan det finns mycket enklare och mindre byråkratiska samarbetsformer för det. Jag tror i själva verket, som en personlig åsikt, att man, för att åstadkomma den nödvändiga koncentratio nen, skulle kunna gå längre än vi hittills har gjort när det gäller att specialisera de olika universiteten. Det är inte säkert att det är möjligt att ha alla resurser tillgängliga ens på alla de sex universitetsorterna, utan man skulle mycket väl kunna tänka sig en längre driven specialisering av universitet och universitetsinstitutioner än vi hittills har haft i Sverige.
Fru talman! Det framgick tydligt av mitt anförande att jag slår vakt om de mindre högskolorna och utöver dem den regionala högskoleutbildningen som finns även i form av t.ex. Umeå universitet. Våra partier är enstämmiga när det gäller synen på vilken vikt det har haft för utbildningsnivån i vårt land att vi har fått så pass många fler högskolor. Vid olika konferenser har konstaterats att de närvarande, vare sig de härstammar från äldre utbildningsanstalter, typ Lunds universitet, eller från den allra färskaste högskolan, är rörande överens om vikten av den regionaliserade högskoleutbildningen. Jag har i och för sig ingenting emot Pär Granstedts syn på samarbetet beträffande den regionala högskoleundervisningen. Vi samarbetar gott i regionstyrelserna och har alltså samma syn på vilken fördel den regionala högskolan är för landets olika delar. Jag vill markera att utbildning, som jag uppfattar det, är någonting som påverkar, utvecklar och förändrar den enskilda individen. Den insikten gör att våra utbildningsmedel inte behöver vidkännas den största besparingen, medan vi samtidigt har att kämpa med en förhållandevis stor statsskuld, vilket vi alla borde vara medvetna om. Lars Leijonborg kommer ju med välkända argument mot regionstyrelserna. Han har över huvud taget inte redovisat eller velat påpeka att anslagen till högskolorna skulle bli större, inte ens LIE-anslaget skulle bli större, om någon annan fördelade medlen. Däremot vill jag framhålla den demokratiska betydelse regionstyrelserna faktiskt står för när det gäller att tillgodose den högre utbildningen.
Fru talman! Den positiva inställningen till de mindre högskolorna är som sagt tacknämlig. Jag vet inte om jag vågar tolka Barbro Nilssons uttalande om samarbetet så, att vi verkligen kommer att få stöd för de konkreta förslag till förstärkningar av de mindre högskolorna som vi har lagt fram i årets budget. I så fall är det ett samarbete som vi hälsar med mycket stor glädje. Det gäller naturligtvis inte bara att säga att vi nu skall slå vakt om de mindre högskolorna. Det gäller också att ge dem utvecklingsmöjligheter, ge dem möjligheter att bli starkare och på det sättet fungera bättre. Det är om detta vi har konkreta förslag, och vi ser gärna fram mot stöd från socialdemokraterna. Efter Lars Leijonborgs bekännelse till de mindre högskolornas fördel kanske vi t.o.m. kan få en mycket bred majoritet för att satsa ytterligare resurser på de mindre högskolorna, där enbart moderaterna förmodligen får lämnas utanför. Deras inställning är ju bekant. Låt mig till sist säga om statsskulden att trots att vi föreslår ökade resurser på högskoleområdet har vi en total budgetbalans som innebär ett mindre underskott än det som regeringen har presenterat.
Fru talman! Till Barbro Nilsson vill jag bara säga att LIE-anslaget skulle kunna bli åtminstone 12 milj.kr. högre om man avskaffade regionstyrelserna. Det är nämligen vad regionstyrelsernas kanslier kostar. Där finns en klar besparingsmöjlighet. Det är pengar som skulle kunna användas mycket bättre på andra håll inom högskolan, t.ex. i LIE-anslaget.
Fru talman! Jag vill frankt påstå att Lars Leijonborg nog är ensam om att tro att besparingen skulle bli 12 milj.kr. om man med ett streck tog bort regionstyrelserna. Planeringen för LIE-resurserna skall ju göras av någon. Än har väl inte universiteten kunnat administrera eller fördela medel utan att också ha viss handläggande personal. Jag vill påstå att regionstyrelserna har varit en förhållandevis billig administrativ resurs för den regionala utbildningsplaneringen. Jag vill göra kammaren uppmärksam på de tillgångar på utvecklande medel för högskola och forskning som tack vare förnyelsefonderna och den nära anknytningen till industrin finns i större utsträckning i andra delar av landet än i Norrland. Av femton större företag som avsätter medel till förnyelsefonderna finns bara fyra representerade i vår högskoleregion. Det betyder att de medel som inte tillkommer i förnyelsefonderna och som kan finnas i vår landsända i stället måste tillföras oss via de officiella budgetanslagen. Det framkommer mycket tydligt från vår region att man är angelägen om att kunna gå vidare med forskningsoch utvecklingsarbete och att man har en mycket stark tilltro till samverkan med näringslivet — vår utbildning skall ju vara till gagn för näringslivet, och när den är det är den också till gagn för människorna, i synnerhet ungdomarna, hos oss.

Fru talman! Jag tror att det är klokt att i en debatt om vår miljö ha en utgångspunkt i de globala miljöfrågorna. Bland dessa intar Sovjetunionens krig i Afghanistan en särställning. Under Vietnamkriget kritiserades USA med all rätt för att genom flygbesprutning avlöva skogsområden för att förbättra möjligheterna att försvara stödpunkter i Sydvietnam. Denna typ av miljökrigföring kunde inte accepteras; den innebar ju en långsiktig skada på en viktig naturresurs. Men Sovjetunionens miljökrigföring i Afghanistan är långt grymmare och mer cynisk. Den är direkt inriktad på att åstadkomma svält. Medan världen ägnar sig åt att med stora insatser mildra svältkatastrofen i Afrika är krigföringen i Afghanistan inriktad på att skapa svält. Metoderna är väl beskrivna i FN-rapporten av Felix Ermacora. Höghöjdsbombning utraderar bebyggelse och bevattningsanläggningar på landsbygden, där motståndet mot ockupationen är starkast. Flyktingar berättar om bränning av grödor alldeles före skörd, slakt av husdjur och förstörande av lagrad spannmål. Den systematiska miljökrigföringen har lett till att en halv miljon människor i Panjshir, Badakhshan och Hazardjat hotas av svältdöden. Det finns all anledning för Sverige att reagera starkt på vad som utspelar sig i Afghanistan och att i alla sammanhang fördöma denna grymma miljökrigföring. Vår profil i detta sammanhang har inte varit särskilt hög. Fru talman! Ökenutbredningen i Afrika tillhör de stora globala miljöfrågorna. Överavverkningen av skogarna för att tillfredsställa behovet av brännved är ett av skälen. På vägarna till Dar es Salaam i Tanzania är det tätt mellan vedeller kolsäckarna som väntar på transport in till storstaden. Man avverkar varje år tillväxten två gånger om. Detmoderata biståndsalternativet innehåller en kraftig satsning inom området ”miljö, markvård och energi” just för att förstärka våra insatser på det globala miljöområdet. Fru talman! En utgångspunkt för moderat miljöpolitik är den fria marknadsekonomin. Enligt vår mening erbjuder den det överlägsna systemet för att våra totalt sett knappa resurser skall komma till bästa användning. Denna hushållning sparar miljön. Företag som inte kan hushålla försvinner från marknaden genom att kostnaderna blir för höga. Den fria ekonomin har dessutom förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade krav t.ex. från konsumenterna. Genom ett decentraliserat beslutsfattande tar man snabbt den tekniska och vetenskapliga utvecklingen till vara. Den fria ekonomin ger också den enskilda människan stort inflytande. En engagerad miljödebatt, som bygger på ett sakligt underlag, kan på mycket kort tid tvinga fram förändringar som är positiva för miljön. Det är ingen tillfällighet att miljöfrågorna fått störst genomslag i de demokratiska marknadsekonomierna. I länder med planhushållning sker ofta ett betydande resursslöseri genom felaktiga eller missförstådda signaler i det ekonomiska systemet. Från våra socialistiska grannar i öst får vi ständiga rapporter om leveranser som inte får någon avsättning, eller om jordbruket, som inte på långt när når upp till planmålet på grund av störningar i reservdelsförsörjning, transportproblem eller något annat. Genom att det fria ordet är förkvävt kommer inte heller miljöproblem upp i debatten. Det är därför naturligt att de socialistiska staterna har en eftersatt miljövård. Vi är fullt medvetna om att den fria marknadsekonomin trots sin överlägsenhet behöver vissa styrmedel, så att en viss miljöpåverkan förhindras eller minskas. Det är nämligen ofta så, att en sådan miljöpåverkan inte är en kostnad för producenten, t.ex. vid utsläpp till luft eller vatten. Det är då självklart att samhället måste ställa upp regler om begränsning eller koncessionskrav. Detta är ett bra instrument i miljövårdens tjänst. Nackdelen är att intresset för att göra ännu bättre miljöinsatser försvinner när kraven är uppfyllda. Det är därför vi fört fram tanken på miljövårdsstimulanser om ett företag lyckas minska sina utsläpp mer än vad som krävs i koncessionen. Vi tänker oss skatterabatter om man lyckas med detta. Valet av skatterabatter i stället för miljövårdsavgifter på restutsläppen beror på att vi anser att i ett skattetrött land som Sverige är detta helt enkelt en bättre metod. I en motion till årets riksdag har jag ett praktiskt exempel på detta. Volvo har inlämnat en ansökan om att vid sin Uddevallaanläggning få släppa ut 1400 ton lösningsmedel per år. Jag tycker att riksdagen skall stödja naturvårdsverkets linje att inte mer än hälften av detta skall tillåtas. I gengäld bör företaget få en premie på 10 000 kr. per ton lösningsmedel, om man understiger dessa gränser. Miljödebatterna i riksdagen har under senare år kretsat kring luftföroreningarna. Det är väl troligt att de kommer att stå i centrum många år framöver. Inte minst cancerkommitténs rapport med bedömningen att 100-1 000 cancerfall per år härrör från luftföroreningarna borde garantera fortsatt stort intresse. Ett steg i riktning mot renare luft togs ju i december när riksdagen fattade beslutet om avgasrening för bilar. Luftföroreningarna från bilar kommer i mitten på 1990-talet att ha minskat radikalt. Detta är positivt, inte minst för vår syn på bilismen. Vi har i moderata samlingspartiet den uppfattningen att en minskning av avgasutsläppen i den befintliga fordonsparken skulle vara värdefull, och vi tycker att riksdagen bör stimulera utvecklingen i denna riktning genom att utlova skatterabatter på fordonsskatten, som står i proportion till den genomförda förbättringen. Sedan kan jag konstatera att regeringen under den frivilliga övergångsperioden använt just instrumentet skatterabatter för att stimulera till en övergång till avgasrenade bilar. Accisen är ju sänkt för dessa bilar med 5 200 kr. Även om jag inte tror att regeringen kommer att göra reklam för att man anammat en moderat idé är det likafullt bra att man gjort det. Vår uppfattning att luftföroreningarna är vårt för närvarande största miljöproblem leder till att vi i år liksom tidigare år föreslår skärpningar i utsläppskraven vid all förbränning. När det gäller kol kan vi bara godta en utsläppsnivå för svavel på hälften av nu gällande för stora anläggningar och bara en tredjedel av det som nu är godkänt för mindre anläggningar. Jag utgår ifrån att centerpartiet har samma krav och jag har uppfattat att folkpartiet i år kommer att föra fram det kravet, vilket är glädjande. Vi vill också sätta låga gränsvärden på kväveutsläppen vid kolförbränning. Svavelinnehållet i de tyngre eldningsoljorna bör på sikt mer än halveras. Biobränslen svarar i dag för väsentlig del av vårt energibehov. Användningen av biobränslen är ingalunda problemfri. Kväveutsläppen är betydande liksom utsläppen av kvicksilver och bly. Rökgaserna kan innehålla stora mängder av cancerframkallande ämnen. Det finns alltså starka skäl att i varje fall för större anläggningar sätta upp stränga reningskrav. Vi begär förslag från regeringen på denna punkt. Detta gäller också förbränning av hushållsavfall, där strikta gränsvärden bör ställas upp så att kommunerna har ett fast och hållbart underlag för sin planering. Dessa gränsvärden bör även omfatta dioxinutsläpp. Detta kan komma att medföra att förbränning av osorterat avfall inte kan godkännas. Metoder för sortering kan då bli intressanta. En övergång till gas i Västsverige upp till den högsta mängd gasnätet för närvarande kan klara borde vara ett ekonomiskt intressant alternativ. Från miljösynpunkt ger det stora pluseffekter. Svaveldioxidutsläppen skulle minska med 40 000 ton om uteslutande tung eldningsolja med 1 26 svavel ersattes med något annat. Det är inte minst viktigt att få ned kväveutsläppen i ett område där kväveläckaget till vatten redan tidigare är stort, bl.a. i Halland. Ett stort antal tunga transporter skulle dessutom falla bort. När det gäller energikällor som inte ger några luftföroreningar har vi den uppfattningen att den fortsatta vattenkraftutbyggnaden främst bör inriktas på ombyggnad och effektivisering av befintliga anläggningar. De älvar vi har kvar är en omistlig tillgång. Deras stora värde för djupa naturupplevelser och för rekreation både för oss svenskar och säkert i ökande grad för européer är obestridligt. Vi bör alltså slå vakt om våra återstående älvar. Vi moderater har i en rad motioner pekat på den stora tillgång vi har i naturvärme, utnyttjad i värmepumpar. Två tredjedelar av energin tas från naturen — från vatten, från marken eller från luften — utan någon miljöpåverkan att tala om. Satsningen på värmepumpar har överträffat alla prognoser. Världens största värmepump togs nyligen i bruk i Värtan och ersätter ensam ca 50 000 ton olja. Det finns planer på ytterligare en sådan anläggning i närheten. Den tredjedel av energin som tillförs i form av elström kommer från vatten eller kärnkraft. Fru talman! Kärnkraften står nu för cirka hälften av vår elkraftproduktion. 26 länder har kärnkraftverk, och den samlade erfarenheten motsvarar ca 4 000 driftår under en 30-årsperiod. Kärnkraften ger inga luftföroreningar. Vi kan göra ett hypotetiskt räkneexempel på ett alternativ utan kärnkraft under perioden 1971-2010. Vi finner då att detta alternativ utan kärnkraft, som ändå innefattar mycket hårda miljökrav, skulle ge svaveldioxidutsläpp på ca 2 miljoner ton och lika stora kväveoxidutsläpp. Som jämförelse kan nämnas att utsläppen av svaveldioxid år 1983 var ca 300 000 ton. Vi kan med stor säkerhet konstatera att kärnkraften har sparat och kommer att spara vår miljö. Åtskilliga fler sjöar kan hållas friska, våra skogar mår bättre, våra åkrar försuras mindre och vår hälsa blir bättre. Ur cancerkommitténs siffror kan vi dra slutsatsen att åtskilliga tiotal cancerfall per år besparas oss genom att vi slipper en del luftföroreningar. Kärnkraften räddar liv. Detta är också bakgrunden till vårt förnyade krav att bibehålla kärnkraften efter år 2010. Vi reserverade oss mot riksdagens beslut 1980. Kan vi behålla kärnkraften 10-20 år ytterligare, kan den rädda många älvar och bespara oss en stor mängd luftföroreningar. De säkerhetsproblem som är förenade med kärnkraftens fredliga användning bedöms i dag som betydligt mindre än för fyra fem år sedan. Den säkerhetsdiskussion som framför allt fördes under de borgerliga regeringsåren har tvingat fram mycket långtgående säkerhetskrav på kärnkraften. Centerpartiet kan självfallet ta åt sig en stor del av äran för detta. Det torde t. ex för alla kännas lugnande att veta att Barsebäcksverken nu är anslutna till en filteranläggning, som tar bort 99,9 96 av radioaktiviteten i utströmmande gaser vid en så osannolik händelse som en härdsmälta. Liknande åtgärder kommer att vidtas vid alla kärnkraftverk. Jag skulle vilja hävda att svensk kärnkraft har en unikt hög säkerhetsnivå. Det är väl också så att vi ligger väl framme när det gäller hantering av det högaktiva avfallet — det använda kärnbränslet. Den metod för slutförvaring av avfall som ligger till grund för regeringens laddningstillstånd för reaktorerna Oskarshamn 3 och Forsmark 3 bedöms ge betryggande säkerhet i miljontals år. Det är först om 40 år som metoden skall tillämpas. Jag tycker att man under den perioden bör inrikta forskning och utveckling mot en tillämpning där slutförvaringen sker i anslutning till centrallagret för avfall i Oskarshamn. Jag tror att en sådan lösning skulle avdramatisera avfallsfrågorna, förutom att riskerna vid transport av avfallet skulle minskas. Från miljösynpunkt är det viktigt att nu fatta beslut om reparation av Ringhals 2, som ger mer elström än en utbyggd stor Norrlandsälv. Vi bör också göra de tilläggsinvesteringar i våra kärnkraftverk som ger oss S TWh extra elström. Om detta tillskott används i miljövänliga värmepumpar kan oljeförbrukningen minskas med 1,5 miljoner m?, och vi kan minska våra svaveldioxidutsläpp. Trots alla positiva fakta om kärnkraften finns det sedan olyckan på Three Mile Island i USA hos många människor kvar en betydande oro. Det är därför viktigt att på olika sätt bearbeta denna oro genom en nyanserad debatt. Det gläder mig att Birger Rosqvist tillsammans med fyra andra socialdemokratiska riksdagsmän väckt en motion där det begärs en bred, allsidig och objektiv information för att återskapa tryggheten när det gäller kärnkraften. Jag tycker det är ett utmärkt exempel på en framåtsyftande inställning till kärnkraften, och det förslaget är värt allt stöd. Jag skulle vilja avsluta med att ställa en fråga till miljöministern rörande det förslag en enhällig riksdag antog om internationella luftvårdsavgifter för exporterade luftföroreningar. Har man aktualiserat denna idé i det internationella förhandlingsarbetet? Jag tycker att det var ett bra uppslag värt att verkligen föra ut i det internationella förhandlingsarbetet för att minska de gränsöverskridande luftföroreningarna.

Fru talman! Vad Ivar Virgin sagt om miljöproblemen i Afghanistan instämmer jag i, liksom i vad han sagt om oförmågan hos de länder som har planekonomi att klara sina miljöproblem. Stödet till u-länderna, och i det sammanhanget även miljövårdsinsatserna, är en betydelsefull angelägenhet för folkpartiet. Den enskilda människan står i centrum för liberal politik. Viljan och strävan att ge människor bättre förutsättningar att utveckla sin personlighet är liberalismens främsta kännemärke. En trygg och stimulerande miljö är en av grundpelarna för samhällsutvecklingen. Människan lever i och av naturen. Hon är beroende av att handla så att naturen inte skadas. Alla mänskliga samhällen måste för den skull fungera i samspel med naturmiljön. Därför måste varje människa, varje företag och varje offentlig myndighet ta ansvar för den natur vi har fått att förvalta. Vi har en skyldighet att lämna den ifrån oss så fruktbar och så oförstörd att även kommande generationer kan leva tryggt och meningsfullt. Miljöförstöring och resursslöseri drabbar ytterst oss alla. Att få sin hälsa hotad och sin livsmiljö försämrad är ett övergrepp. Vi liberaler tror på marknadsekonomin som grund för samhällets utveckling. Det måste då i marknadsekonomin också finnas ett miljöansvar. Frihet för den ene att släppa ut föroreningar får inte bli ett oacceptabelt hot mot andras välfärd. Kortsiktiga exploateringsintressen för att åstadkomma tillfälliga arbetstillfällen får inte innebära att oersättliga naturvärden tillspilloges. Rent vatten, ren luft, frihet från buller och gifter i hem och på arbetsplatser, glädjen att få njuta av oförstörd natur är självklara delar i en god livsmiljö. En sådan livsmiljö kan inte nog värderas i pengar och innebär i sig själv en höjd levnadsstandard. Jag skall nu något redovisa folkpartiets synpunkter på de åtgärder samhället behöver genomföra på miljöområdet. Folkpartiet har i många år talat om behovet av ett särskilt miljödepartement. Vi har nu ett statsråd som vid sidan av andra uppgifter också ansvarar för miljöfrågorna. Utan att i det här sammanhanget förringa statsrådet Ingvar Carlssons insatser vill jag betona att ett särskilt miljödepartement skulle ge naturresursoch miljöfrågorna större tyngd och starkare genomslag. Bättre nordisk samordning skulle kunna uppnås. Miljöfrågornas internationella karaktär gör att ett särskilt departement skulle betyda mycket för att påskynda och förbättra det internationella arbetet. Enligt folkpartiets uppfattning har socialdemokraterna visat ett begränsat intresse för naturvården. Vissa framsteg har gjorts men först efter hård kritik från bl.a. folkpartiet och efter krav i riksdagen. Det finns en rad brister i naturvårdspolitiken. Värdefull natur exploateras. Fjällskogar, urskogar, hagmarker och våtmarker försvinner i snabb takt. Krav på utbyggnad av de outbyggda Norrlandsälvarna och andra värdefulla älvsträckor ställs. Det senaste exemplet är exploateringen av Gideälven, där regeringen gett tillstånd till utbyggnad. Jag vill nämna några av de områden där naturen är hotad. I fjällvärlden finns landets mest värdefulla naturområden med bl.a. alpina glaciärområden, högproduktiva älvdalar och hedområden med stora botaniska värden. Våra fjällområden är genom sina naturvärden unika i Europa. Vi menar att det är angeläget att fjällen får bättre skydd. Vi önskar att riksdagen skall få ta ställning till en plan för skydd av fjällområdet. Utredningsarbetet är i slutskedet, och förutsättningarna finns alltså för en redovisning till riksdagen. Får vi en sådan redovisning? I det sammanhanget menar vi att flera nationalparker bör inrättas. Trots brister och exploateringar också inom nationalparker ges genom inrättande av dessa det bästa och mest varaktiga skyddet. Sjaunja, Taavavuoma och Rogen är några av de områden som måste skyddas. Fjällskogarna vill jag också säga någonting om. Genom aktivt arbete från oppositionspartierna i riksdagen har vi fått ett bättre skydd för de oersättliga fjällnära skogarna. Det arbete som utförts är emellertid inte tillräckligt. Vi har begärt en säkerställande plan för de fjällnära skogarna. I näringen verksamma anser att ordet markanvändningsplan bättre överensstämmer med våra önskemål. Jag kan lika gärna använda ordet markanvändningsplan. För att få fram en sådan bör samtliga berörda instanser medverka. Vi behöver en markanvändningsplan för de fjällnära skogarna. En utbyggd älv kan aldrig återställas. Fisket skadas, växtoch djurlivet skadas. Många gånger drabbas också rennäringen hårt. Folkpartiets uppfatt ning är helt klar: Älvutbyggnadsepoken är slut. De undantagna älvarna och älvsträckorna måste ges lagstadgat skydd mot utbyggnad. Den enda utbyggnad som får medges enligt folkpartiets uppfattning är ombyggnader och effektiviseringar av redan utbyggda älvar och ett fåtal nya projekt som kan accepteras ur naturvårdssynpunkt. Det är tillräckligt för att få den volym som är fastlagd för vattenkraften. Det senaste exemplet på ett utbyggnadstillstånd som strider mot naturvårdsintressena är Gideälven, där regeringen lämnade utbyggnadstillstånd förra veckan. Flera hundra växtarter och många djurarter är akut utrotningshotade. Sverige har ratificerat Bernkonventionen om skydd för arterna. De skyddsåtgärder som vidtagits är otillräckliga. Folkpartiet anvisar också ett särskilt floraoch faunaanslag för att akuta räddningsinsatser skall kunna genomföras. Naturvårdsverket har i många år begärt ett sådant anslag men ännu inte fått det. Skogen är vår viktigaste naturresurs. Vi skall bruka skogen och verkligen dra nytta av de arbetstillfällen och inkomster som den ger. Men det måste också tas miljöhänsyn. Det är då viktigt att genom 5:3-satsningen hotade lövskogar sparas. Statsbidrag bör inte utgå för insatser som förstör oersättliga naturvärden. Gammelskogarna, som det bara finns rester av, bör sparas för framtiden. Folkpartiet anvisar resurser som möjliggör större markinköp och bättre ersättningar eller markbyten för de enskilda skogsbrukare som har mark som behöver skyddas. Det är märkligt att konstatera att en stor del av det anslag som finns i budgeten — 40 milj.kr. för markinköp — enligt regeringens förslag skall användas för att låta staten betala sig själv. Det tycker vi är felaktigt. Statlig mark som skall skyddas bör överföras till naturvårdsfonden utan ersättning. Regeringen redovisar anslag till försurningsforskning och kalkning. Det har vi ingen erinran mot — det är naturligtvis värdefullt. Men det måste också vidtas konkreta åtgärder. Vi vill bl.a. ha skärpta krav för att minska utsläpp — det gäller kol och eldningsolja. Vi begär också kraftfulla åtgärder mot utsläpp i andra länder. Storbritannien och Polen bör instämmas till Haagdomstolen. Vi måste gå vidare med avgasreningen för den befintliga bilparken och också ta itu med dieselavgaserna. En förbättrad återvinning måste uppnås. Vi måste ta hand om batterier av olika slag som bl.a. innehåller tungmetaller såsom kvicksilver och kadmium. PCB-användningen bör avvecklas. Fru talman! Den partimotion på miljöområdet som folkpartiet redovisar till årets riksdag innehåller inte mindre än 47 konkreta yrkanden. Jag kan inte redovisa alla här i dag. Vi kommer att få debatt om dem under året. Jag vill dock nämna att det är oerhört viktigt att vi nu börjar diskutera och ta ställning till tillståndet i våra hav. Ledamöter från Bohuslän, från Halland, från Skåne, från Blekinge och från Kalmar län har i enskilda motioner tagit upp behovet av åtgärder för våra hav. Våra hav är sjuka. Åtgärder måste vidtas, bl.a. genom vidgade internationella överenskommelser. Vad säger vi då om regeringens budgetproposition? Jag har tidigare kritiserat vissa punkter, men jag har också sagt att en del framsteg har gjorts, många gånger efter påtryckningar. Jag vill i det här sammanhanget speciellt kritisera regeringen på två punkter. Först och främst finner jag regeringen för defensiv på miljöområdet. Det ges anslag till forskning, utredningar och uppehållande miljövård, t.ex. kalkning. Men de konkreta åtgärderna saknas till stor del, och det är en av anledningarna till att vi från folkpartiet har ansett det nödvändigt att lägga fram våra 47 konkreta förslag. Den andra invändningen gäller kortsiktigt handlande. Jag menar att regeringen alltför lätt låter miljöhänsynen vika när krav föreligger om exploateringar. Det är klart att det är angeläget att uppnå så många arbetstillfällen som möjligt, men vi måste ta med i bedömningen att de många gånger är kortsiktiga. När jobben försvinner lämnar de efter sig förstörd natur. Exempel är Gideälven och liknande utbyggnader. Samtidigt ges naturvården bristande ekonomiska resurser. En aktiv miljösatsning skapar också värden, även om de inte omedelbart kan diskonteras i kronor och ören. Miljövård ger även arbetstillfällen. Fru talman! När jag arbetade med mitt anförande fick jag ett brev, som vi ofta får i riksdagen. Jag vill läsa upp det, för jag tror att det uttrycker vad många människor här i landet känner. Ett ord i brevet, ordet vansinnesdåd, är starkare än de formuleringar vi normalt använder i riksdagsdebatten. Jag tar med det ändå, eftersom jag vill citera brevet i dess helhet: ”Återigen har man spelat med oersättliga naturvärden. Den här gången var det Gideälven som fick nitlotten. Krafteffekten blir tämligen marginell i proportion till de nackdelar som åtgår. Samerna blir mest lidande då deras sommarbete för renarna drabbas, fisket drabbas, uttrarna drabbas liksom värdet av att ha en intakt natur inte minst. Vad är det för konstig ordning vår riksdag arbetar efter som inte kan stoppa sådana vansinnesdåd. Att handla så i panik för kortsiktiga arbetstillfällen är inte försvarbart av dem som är satta att styra landet.” Ja, fru talman, det här brevet är en allvarlig uppmaning till alla partier att verkligen ta miljöfrågorna på allvar. Jag tror att det är på detta sätt som många människor i landet känner det. Miljöansvaret måste få ökad tyngd. Det brådskar. Det räcker inte bara med forskning, även om sådan är nödvändig och angelägen. Det måste också vidtas åtgärder, och det måste ställas större resurser till förfogande för miljöarbetet.

Fru talman! I en politisk debatt där vice statsministern Ingvar Carlsson, som också kallas miljöminister och framtidsminister, står litet längre ned på talarlistan är det väl lämpligt att utveckla framtidsfrågorna litet. Och miljön i vid mening är vår viktigaste framtidsfråga. Behovet av människor för att producera varor kommer med all sannolikhet att trendmässigt fortsätta att minska i framtiden. Vi håller på att glida över i ett annat samhälle, där industrisysselsättningen inte längre utgör den viktigaste delen av människors sysselsättning. Under lång tid doldes en vikande industrisysselsättning av att offentligsektorn sög upp all tillgänglig arbetskraft, och därmed ökade sysselsättningen totalt. Under 1980-talet avstannade denna utveckling, och man kan anta att offentligsektorn kommer att minska sin andel av sysselsättningen. Vi är alltså på väg in i ett samhälle som ibland betecknas som ett tjänstesamhälle, ibland som ett informationssamhälle, ibland också som ett datasamhälle. Det är viktigt att ha i minnet att oavsett vad vi kallar detta samhälle kommer den enskilda människans villkor och möjligheter att kraftigt påverkas. Ökade standardkrav från allt fler människor i världen ser i dag ut att öka miljöbelastningen. Det finns ett absolut samband mellan natur, människa och samhälle. Problem i natursystemet leder alltid på sikt till problem för människorna och problem för samhällsutvecklingen. Ofta är det fråga om en exploatering av naturen som ger en ekonomisk vinst i ett tidigt skede men en räkning som så småningom måste betalas. Kommande generationer får betala för vår vårdslöshet. En rad hotbilder brukar nämnas i miljödebatten. En av de allvarligaste är den som skapas av en höjning av koldioxidhalten i atmosfären. Genom den s.k. drivhuseffekten kan ökade koldioxidhalter leda till att vi generellt får ett varmare klimat på jorden. Temperaturhöjningen har beräknats till i genomsnitt två grader vid mitten av nästa sekel med stora geografiska variationer, dvs. störst höjning vid polerna och minst vid ekvatorn. Detta innebär en dramatisk förändring av klimat och nederbördsförhållanden över stora delar av jorden. Inom en tidsperiod som är kortare än en mansålder kan denna klimatförändring avsevärt påverka jordbruket och livsmedelsförsörjningen och naturligtvis också världsekonomin. En annan hotbild är försurningen. Människor känner oro över den döende skogen, det förgiftade grundvattnet, de döende sjöarna, de skadade växterna, de kortoch långsiktiga hälsoriskerna och de sönderfrätta kulturbyggnaderna. Industriverksamheten, eldningen med kol och olja samt biltrafiken är de helt dominerande orsakerna till försurningen. Mer än 90 96 av det svavel som faller ned över Europa kommer från mänsklig verksamhet. Andra hotbilder skapas av den alltmer intensiva användningen av kemikalier. Det gäller både sådana som vi sedan länge känt till och sådana som konstrueras av framgångsrika forskare och industrier i vår tid. Det stora problemet i detta sammanhang är att i tid upptäcka långsiktiga hälsoeffekter. Här är kunskapen fortfarande för låg och sambanden ofta mycket osäkra. Det finns naturligtvis ytterligare en rad hotbilder. Låt mig bara nämna den ökade spridningen av metaller, i synnerhet tungmetaller, i miljön. Problemen i samband med detta förvärras av försurningen. Det övergripande målet för miljöpolitiken måste vara att garantera en långsiktig överlevnad, inte bara för människan utan för hela eko-systemet. Inom ramen för detta mål blir det då vår uppgift som politiker att skapa en så god livskvalitet som möjligt. Två av de stora miljöhoten jag har nämnt, försurningen och koldioxidökningen, är intimt förknippade med förbränningen av fossila bränslen — olja och kol. Under hösten 1985 hölls en internationell konferens om koldioxidproblemen i Willock. Världens regeringar uppmanades att ta fram program för att minska koldioxidhalterna. Vii centerpartiet anser att den svenska regeringen bör redovisa ett sådant program för att minska förbränningen av olja och kol. När det gäller försurningen måste målsättningen för arbetet vara att pressa ned de försurande utsläppen till en nivå som naturen långsiktigt kan tåla. Vid den internationella försurningskonferensen Miljö 82 angav expertgruppen som gränsvärde ett halvt gram svavel per kvadratmeter och år för att undvika — Prot. 1985/86:72 storskalig försurning av sjöar och vattendrag. Mot denna bakgrund bör 6 februari 1986 svavelutsläppen minskas med minst 80 96. Målet med det internationella försurningsarbetet måste vara att inom ECE-konventionen arbeta för att långsiktigt säkerställa en frisk miljö i Europa. Detta kommer inte att nås med 30-procentiga minskningar av svaveloch kväveoxidutsläppen. Som jag tidigare nämnde krävs en 80 procentig reduktion. Med dessa värden som grund bör den svenska regeringen ta initiativ till en europeisk plan för nedtrappning av utsläppen. Eftersom sambandet är så starkt mellan fossilförbränning och en försämrad miljö ligger en stor del av lösningen för vårt land, liksom för de flesta länder, i en långsiktig energioch miljöpolitik. En medveten politik för energihushållning och energieffektivisering är den bästa grunden för en bra miljö. Samhällets åtgärder måste inriktas på att ersätta användningen av fossila bränslen med förnybar och miljövänlig energi. Jag hoppas att Ivar Virgin och de andra moderaterna är ensamma om att anse att kärnkraften är ett alternativ. Det skulle endast vara att gå från ett miljöproblem till ett annat. Vad det här handlar om är framför allt flödesenergi, som sol, vind och vatten och biologiskt producerad energi. I detta sammanhang finns miljö-. konflikter exempelvis i samband med vattenkraftens utbyggnad. Vi föreslog att skyddet för de fyra outbyggda Norrlandsälvarna skall förstärkas och att de skall ges ställning som nationalälvar. Beträffande kväveoxiderna gäller att trafiken svarar för mer än hälften av utsläppen. Enligt en färsk rapport från statistiska centralbyrån ökade utsläppen av kväveoxider från trafiken 1984. Tendensen torde inte vara annorlunda 1985. Detta visar hur angeläget det är att införa katalytisk avgasrening och hårdare krav för dieselbilar. Inblandning av etanol i fordonsbränsle eller ren etanoldrift av vissa fordonsflottor — särskilt i storstäderna — skulle ha en positiv påverkan på miljön. Det är därför glädjande att regeringen föreslår 15 milj.kr. till en fullskaleanläggning för etanolproduktion. Vårt ofta upprepade krav på skattefrihet för inhemskt bränsle måste även tillgodoses. Socialdemokraternas agerande är emellertid alltför tvekande. Tveksamheten har fördröjt införandet av katalytisk avgasrening. Och det är uppseendeväckande att socialdemokraterna i Helsingfors nyligen gick emot ett beslut att ansluta ett antal bussar till det etanolprojekt som bedrivs i bl.a. Örnsköldsvik. För att komma till rätta med de allvarliga miljöproblemen krävs en rad nya instrument i miljöarbetet. Centern föreslår t.ex. offentliga utfrågningar, vetenskaplig medling, inrättande av ett system med naturresursräkenskaper och obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar. Men det kan också gälla att utnyttja de ekonomiska styrmedel som finns i en socialt och miljömässigt reglerad marknadsekonomi. Marknadsekonomin styr genom prissättningen användningen av produktionsfaktorerna. Därigenom styrs också uttaget av naturresurser och sådan verksamhet som innebär miljöstörningar. I princip tar marknadsekonomin hänsyn till sådana faktorer som knapphet och miljöförändringar. Men 23 problemet är att tidsperspektivet i dessa avseenden är alltför kort. Kostnader eller intäkter som ligger bortom ett eller ett par decennier kan knappast kapitaliseras och påverkar därmed inte prissättningen. Det är därför politikernas uppgift att förbättra ekonomins funktion, dvs. komplettera prissättningen med en långsiktig bedömning som kan möjliggöra naturresursernas uthållighet. Det är intressant att fundera över hur vårt nuvarande skatteoch avgiftssystem styr. Det har utformats under en period då tillgången på energi och råvaror betraktades som outtömlig. Svenska produkter kunde avsättas på en expanderande världsmarknad. Det rådde brist på inhemsk arbetskraft. Nu är situationen förändrad, och den torde förbli så under överskådlig tid. Naturresurserna är begränsade. Världsmarknaden expanderar långsammare, och det finns ett överskott på arbetskraft inom hela OECD-området. I ett sådant läge aktualiseras naturligtvis behovet av en anpassning till ändrade förhållanden. De produktionsfaktorer som beskattas i det svenska skatteoch avgiftssystemet är framför allt arbetskraft och i någon mån energi. En förändring av skatteoch avgiftssystemet borde ta sikte på att avlägsna felstyrningar. I vår partimotion om miljöpolitiken framför vi tankegången att man för att förbättra miljön och hushållningen med naturresurserna bör kunna öka skatteoch avgiftsbelastningen på miljöstörande resursanvändning. Det kan t.ex. gälla importerade fossila bränslen, olja och kol, och el från stamlinjenätet. Men detta ger möjlighet till att sänka skatten på arbete, eftersom vår avsikt inte är att höja skattetrycket. Det löpande arbetet för att reformera skattesystemet bör ha en sådan inriktning. Vi kan i dag notera ett världsmarknadspris på oljan som inte är mer än hälften av vad det var när det var som högst. Jag tycker att regeringens uttalande om att bjuda svenska folket på denna förmån är riktigt. Det kan förbättra vår konkurrenskraft, det kan hålla nere inflationen, det ökar köpkraften i hushållen, osv. Men jag vill fråga miljöministern: Vore det inte skäl att låta denna förmån ta sig något andra vägar? Vore det inte skäl att genom höjd skatt på oljan bibehålla prisnivån på den och samtidigt sänka inkomstskatten och arbetsgivaravgiften i motsvarande grad? Är inte miljöministern orolig över att billigare olja kan leda oss in i ett ökat beroende och medföra ett avbrott i vår hittills framgångsrika strävan att sänka oljeförbrukningen? När de ändliga naturresurserna upplevs som begränsade eller när användningen av dessa naturresurser innebär allvarlig påfrestning på miljön, då uppstår naturligtvis ett ökat intresse att ersätta ändliga resurser med förnyelsebara. I detta sammanhang blir marken som naturresurs allt viktigare. Jordoch skogsbruket kommer då att spela en mer central roll som råvaruproducent, inte bara för livsmedel utan även för energiproduktionen och för den kemiska industrin. Från denna synpunkt är det viktigt att notera det positiva i att regeringen lagt fram en särskild proposition om forskningens inriktning för jordoch skogsbruk. Man tar här fasta på de nya och ökade möjligheter som finns till produktion från i synnerhet jordbruket och som också kan leda till ett sätt att använda den areal som inte behövs för att producera livsmedel för inhemsk konsumtion. Detta område, liksom frågan om att hantera miljörisker i samband med jordbruksproduktionen och den nu så aktuella debatten om livsmedelskvalitet, är områden som engagerar väldigt många människor. Det är emellertid viktigt att konstatera att de krav som i denna debatt ställs på jordbruksproduktion och livsmedelskvalitet helt strider mot den målsättning i fråga om storleksrationalisering, mekanisering och kemikalisering som socialdemokraterna hittills ensidigt har drivit. Det är en miljöpolitisk angelägenhet att åkermarken som resurs inte förslösas på grund av tillfälliga överskottsproblem och alltför låg lönsamhet i jordbruket. Svenska folket vill nämligen ha kvar det öppna kulturlandskapet. Samhället måste här ta sitt ansvar. Jag hoppas att miljöministern känner oro över kategoriskt negativa uttalanden om detta samhällsansvar. Vi fick höra ett i Morgonekot från en regeringsföreträdare senast i dag. Avslutningsvis, fru talman, vill jag sammanfatta och säga att vi måste anpassa vår marknadsekonomi till de krav som naturen och människorna ställer i dag och inte längre ensidigt hålla fast vid krav som fanns under industrialismens början eller dess mellanperiod. Samhällsstrukturen måste anpassas till natur och människor, inte tvärtom. I ett decentraliserat samhälle är det lättare för människor att påverka, det är också lättare att använda förnybara resurser, hushålla med resurser och använda mindre av sådant som är miljöskadligt. Därför är faktiskt kravet på ett decentraliserat samhälle ett krav som är grundat i miljöpolitiken och i de övergripande målen om överlevnad och livskvalitet.

Fru talman! Det har talats mycket om ekonomi och vikten av ökad tillväxt, effektivare produktion, möjligheter till ökad konsumtion m.m. sådant i denna allmänpolitiska debatt, och det kommer antagligen att upprepas ytterligare några gånger innan debatten är slut. De frågor man då gärna skulle vilja ställa är: Till vad, för vem och på vems villkor?

Detta borde vi kanske tala om litet mer bestämt och inte bara stirra oss blinda på de ekonomiska termerna, när vi diskuterar dessa frågor. Det är viktigt från en annan synpunkt och sett från en socialistisk utgångspunkt. Jag tänker naturligtvis på att allt detta som så mycket annat i samhället är en typisk klassfråga. Miljöförsämringen drabbar först och främst de sämst ställda i samhället. Självfallet gäller detta inte bara arbetsmiljön, där fortfarande tiotusentals arbetare i det här landet utsätts för påfrestningar som inga andra blir utsatta för, utan också boendeförhållanden, möjligheter till rekreation på fritiden och allt sådant. Det är alltid de som befinner sig i botten av samhället som drabbas hårdast av de konsekvenser jag nyss försökt måla upp. Så förhåller det sig nationellt och i ännu högre grad sett i en global skala. Detsamma gäller tredje världen och u-länderna. Det är inte bara miljöförstöringen som sådan som drabbar dessa länder genom t.ex. ökenutbredning utan också problemen i de rika länderna när de flyttar över sina farliga industrier dit. När motståndet i våra egna länder blir för starkt från miljöorganisationer, fackföreningar m.fl. är det lätt att flytta över de farliga industrierna till exempelvis Brasilien, andra stater i Latinamerika, Asien osv. och fortsätta den farliga produktionen i länder där motståndet inte är så stort. De som är fattiga kan inte fly på samma sätt som de välbeställda kan göra. Därför är dessa frågor klassfrågor. Vi måste alltså se problemen ur det perspektivet. Men om det nu rör sig om klassfrågor, kan vi väl arbeta för en utjämning. De fattiga kan väl så att säga lyftas upp. På det sättet kan löneklyftorna minskas och vi människor kan bli mera ”lika” osv. Men det är bara att konstatera att någonting sådant är omöjligt, både i ett nationellt och i ett globalt perspektiv. Om hela Sveriges befolkning skulle höja sin energiförbrukning, vattenförbrukning och annan förbrukning till den nivå som gäller för de bäst betalda i vårt samhälle, skulle Sveriges ekonomi braka ihop. Och om de stora människomassorna i Kina och Indien skulle tillåtas förbruka lika mycket vatten, trävaror, pappersprodukter m.m. som vi i den rika världen förbrukar, skulle världen gå mot en katastrof inom ett fåtal år. Det är alltså omöjligt att nå en utjämning på det sättet. Det måste till ett nytänkande. Vi behöver en politik som är inriktad på hushållning, återanvändning och sparande när det gäller alla resurser. Resurserna är ju begränsade. Vi har redan slagit huvudet i taket. Det finns inga fria nyttigheter längre, som man talade om inom nationalekonomin för bara några år sedan. Ren luft och friskt vatten är inga fria nyttigheter, utan sådant kostar pengar. Därför måste vi förändra vårt sätt att tänka. I annat fall — det råder inget tvivel om den saken — kommer en katastrof att inträffa. Det är då en ringa tröst att katastrofen drabbar alla, även de rika. Inte heller de kan då längre fly undan. Dessa frågor är således viktiga. Om vi mot den bakgrunden ser på Sveriges situation i dag, kan vi konstatera att det varit mycket kärvt när det gällt att åstadkomma ett nytänkande. Vi har nyligen — närmare bestämt under det senaste decenniet — haft en stor energidebatt, som var väckande på många sätt. Men även i det sammanhanget har man gett uttryck för en övertro på tillväxten. Man menar att om vi bara har tillräckligt mycket energi — man bortser då från vad denna skall användas till — kommer alla problem att kunna lösas. Det uppfattar jag så, att man menar att bristen på andra viktiga nyttigheter kan kompenseras med en ohämmad energiproduktion. Men i så fall tänker man fel. Det är ju bekant vem som fick rätt i energidebatten. Förespråkarna för den linje i kärnkraftsfrågan som vårt parti och även många andra stödde, alltså linje 3, har fått rätt på alla punkter. Nu är man i full färd med att genomföra programmet, visserligen 10-15 år för sent. Men det är i varje fall bra att man har kommit i gång. En sådan omsvängning i tänkandet är således att välkomna. Det är bara synd att den inte kommit tidigare. En annan stor fråga i dag gäller försurningen. I det sammanhanget finns det ännu många saker att ta itu med. Jag instämmer i vad tidigare talare här har sagt. Mycket mer måste alltså göras och arbetet måste gå mycket fortare, om vi skall kunna gå vidare i dessa frågor. Det gäller ju att minska utsläppen. Det handlar då både om utsläppen i samband med förbränningen — kanske framför allt sopförbränningen, som är en allvarlig fråga — och om utsläppen i trafiksammanhang. Sådana projekt som Scan Link-projektet kommer då i blickpunkten. Det är en mycket viktig och avgörande fråga, där man testar hur folk reagerar på just försurningen. Vidare gäller det maten. Skall vi ha bra eller dåliga livsmedel? Skall vi ha djurfabriker som levererar allt sämre produkter till medborgarna i vårt land? Jag baxnar när jag lyssnar på de borgerliga partiernas representanter. Självfallet undantar jag centerpartiet i den här frågan. Moderaternas och folkpartiets representanter talar ju här vitt och brett om miljöoch energiproblem. Ivar Virgin nämner naturgasen och säger att den är en väldigt stor och fin ”grej” som kommer att bli aktuell i Göteborg. Allting skall bli så bra, enligt honom. Men för bara ett par tre år sedan kämpade ju Per Unckel, som då var moderaternas företrädare i näringsutskottet, ihärdigt för en nedläggning av hela Sydgasprojektet. Hade ni den gången fått igenom er vilja, hade vi inte haft någon gas i Skåne och således inte heller någon möjlighet att leda gas upp till Halland eller Göteborgsregionen. Jag måste säga att det svänger snabbt i vad gäller ert handlande i miljöoch energifrågor. Det vore intressant att höra vad moderaterna anser beträffande avfallet från kärnkraften. Ivar Virgin berörde ju den frågan. Men Lars Nordström, förre SKI-chefen, har nyligen uttalat att frågan ännu inte är löst. Jag menar att det är ett riktigt påstående. Ändå törs ni plädera för en fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Det är ganska märkligt. När det gäller folkpartiet är det intressant att ställa en fråga beträffande Scan Link. Lars Ernestam talade mycket om västkusten, Halland och Bohuslän. Säger ni inom folkpartiet nej till en utbyggnad av Scan Link? Tar ni ställning mot detta Gyllenhammarsprojekt? Böjer ni er för den tidigare ledamoten av er partistyrelse och ställer upp bakom hans planer på detta jätteprojekt på västkusten? Det är en viktig fråga i försurningsdebatten, och därför bör ni redovisa er inställning. Jag har redan sagt att regeringens nuvarande linje i energifrågan är bra. Men det är litet svårt att glömma hur debatten artade sig för bara sju åtta år sedan i den föregående kammaren vid Sergels torg, där vår nuvarande miljöminister Ingvar Carlsson förbrödrade sig med Per Unckel och skrattade åt oss andra som pläderade för kärnkraftsavveckling. Då ansåg ni att vi var flummare som inte begrep landets bästa. Men ni visste att vi skulle ha kärnkraft. Det är välkommet att ni nu har ändrat er. Det vore dock bra om omställningen till nya energikällor också gick litet snabbare. I detta sammanhang finns det anledning att ställa några frågor till Ingvar Carlsson på grund av de oheliga allianser med högern som på den tiden förekom. Hur ställer sig miljöministern i dag till kärnkraftens avveckling och kärnkraftsavfallet? Vi vet regeringens linje. Vi har flera gånger hört energiminister Birgitta Dahl deklarera sin uppfattning. Vad anser miljöministern om kärnkraftsavfallet? Är detta problem löst? Kan vi anse det helt klart att vi skall fortsätta köra alla våra reaktorer? Är problemet med borrning i berggrunden löst? Det vore intressant att få en liten redogörelse eller någon markering om denna sak. Den andra fråga som jag vill ställa till miljöministern gäller Scan Link. Det socialdemokratiska partiet har ställt sig bakom detta projekt och backat upp det tillsammans med de socialdemokratiska partierna i Danmark och Norge. Inte heller i Nordiska rådet har man på något sätt motarbetat planerna på denna väg, som kommer att betyda ett avbräck för järnvägstrafiken men framför allt för sjöfarten på västkusthamnarna och ännu mer på ostkusthamnarna. Vilken är regeringens syn på Scan Link? Det är viktigt att få ett svar i dagsläget. En annan miljöoch energifråga är sopförbränningen. Vi vet att förbränningen av osorterade sopor är en stor föroreningskälla. Det saknas fortfarande konkreta beslut och besked från regeringen. Skall nya sopförbränningsanläggningar få tas i bruk, eller skall man avvakta ytterligare innan man tillåter start av nya anläggningar? Det är litet bekymmersamt, eftersom det nu finns kommuner som är i full fart med att bygga upp anläggningar av detta slag. Det vore intressant att höra miljöministerns åsikt om hur detta problem skall lösas. Den fjärde frågan gäller vattenkraftsutbyggnaden, som redan har nämnts här. Vårt parti har i mer än tio år drivit frågan om ett stopp för vidare utbyggnad av vattenkraften. Den behövs inte. Vi har som sades här — och i det fallet håller jag med Lars Ernestam — nyligen fått ett regeringsbeslut om att en sträcka i Gide älv skall upplåtas på kraftbolagens villkor. Av vilken anledning? Hur stort energitillskott ger denna utbyggnad och hur pass avgörande är den för den svenska energiproduktionen och energikonsumtionen? Detta var några stora och viktiga frågor när det gäller energi och miljö. För att kunna klara detta måste regeringen ha en plan och en styrning. Det får inte vara så som pläderas från högerns företrädare att marknadsekonomin skall få styra. Då kommer det inte att hända någonting annat än att miljöförstöringen blir ännu värre. Det vore också rätt intressant att höra högern eller folkpartiet redovisa någon enda punkt, där ni har gått emot privata företags intressen, när dessa stått emot miljöintressen. Energipolitiken skall drivas hårdare. Det skall finnas en tidigare avvecklingsplan. Vi anser att trafikfrågorna skall lösas genom en omläggning av trafiken. Trafik måste föras över från landsväg till järnväg och sjöfart. Vi måste se till att man i storstäderna löser trafikproblemen genom en bättre kollektivtrafik. Man kan också gärna införa ett nytt drivmedel. Förutom etanol finns för storstadstrafiken även ett annat intressant alternativ, nämligen motorgas. Den är mycket användbar i storstäderna, där det är lätt att ordna tappställen. Motorgas är den ovedersägligt mest rena och miljövänliga energikällan för fordon. Den är redan prövad i vissa kommuner med mycket gott resultat. Den borde kunna användas i större omfattning. Slutligen några ord om vår mat. 1977, när jag nyss hade kommit in i riksdagen, väckte jag en motion om djurfabrikerna i Sverige. Den enda reaktionen från press och övriga ledamöter var att den nye riksdagsmannen från Uppsala var orolig för att de svenska grisarnas ben skulle brytas. Det var litet jippobetonat. Nu vet vi hur det har gått och hur dålig kvaliteten är på produkterna från de s.k. djurfabrikerna. Vi vill därför ha en mer regional produktion med mindre enheter och naturligtvis med en mycket bättre kontroll av både animalieproduktion och annan produktion. Då måste man gå ifrån de stora s.k. rationella enheterna och satsa på en regional produktion med mindre enheter spridda över landet. Då får vi en bättre kvalitet på maten och på det sättet naturligtvis även en bättre folkhälsa, eftersom maten är en viktig komponent när det gäller den frågan.
Fru talman! Oswald Söderqvist tog upp vår inställning till gasen under tidigare perioder. Det är emellertid en väldig skillnad mellan då och nu. Nu har vi ett gasnät. Investeringen är gjord och vi står inför en viss kostnadsbild, som ger oss möjlighet att utnyttja den gjorda investeringen. Vi var däremot negativa till att med statliga medel förändra kostnadsbilden för gasen då grundinvesteringen gjordes. Det är väl inte omöjligt att en sådan grundinvestering hade kunnat göras på marknadsekonomiska villkor. Det håller jag inte alls för uteslutet. Men nu när investeringen är gjord, skall den självfallet utnyttjas maximalt. Med ett maximalt utnyttjande får man en betydande miljöeffekt. Det tycker vi är mycket positivt. Oswald Söderqvist berörde också kärnkraften. Karl Erik Olsson gav en verkligt fin skildring av alla de miljöproblem som sammanhänger med förbränningen: koloxidhalten, de långsiktiga riskerna med svavelutsläpp samt inverkan på skog, sjöar och människor. Det var en heltäckande beskrivning. Av denna beskrivning drar vi den slutsatsen att av de alternativ som finns kärnkraften trots allt är ett miljövänligt alternativ. Visst finns det problem med avfallshanteringen. Men vi kan konstatera att regeringen har accepterat KBS 3-metoden, den metod för avfallshantering som är noggrant analyserad. Annars hade man inte tillåtit start av Oskarshamn 3 och Forsmark 3. Det var förutsättningen för att de skulle få starttillstånd. Vi delar regeringens bedömning. Den metod som är redovisad är bra. Men den kan sannolikt bli ännu bättre. Mitt förslag gick ut på en bättre lösning, nämligen att man skall använda Oskarshamn som slutförvaringsplats. När det sedan gäller att reparera Ringhals 2 resp. göra de små investeringar i kärnkraften som vi föreslår, så sparar kärnkraften vår miljö. Vi kan spara en Norrlandsälv om det går att hålla Ringhals 2i gång. Visparar en hel Norrlandsälv! Det tycker vi är ett miljömål som är värt att sträva mot. Sedan till frågan om privata företag.

Fru talman! Oswald Söderqvist ställde några frågor till mig. Jag skall försöka besvara dem. En fråga var: Har det någonsin hänt att folkpartiet har gått emot allvarliga industriintressen? Det finns många exempel, Oswald Söderqvist, men jag skall nämna ett. Vi har nyligen fattat beslut om avgasreningen då det gäller våra bilar. För oss i folkpartiet har det varit mycket angeläget att få just avgasreningen genomförd så snart som möjligt. Därför har vi konsekvent drivit den frågan i riksdagen. Det var två partier, folkpartiet och centern, som konsekvent följde linjen fram till målsnöret. Det var tre partier som röstade emot. Dessa var socialdemokraterna, moderaterna och vpk. Sedan tog Oswald Söderqvist upp Scan Link. Beträffande den frågan kan jag säga att vi inte har tagit ställning än. Vi får se om och när den frågan kommer till riksdagen. Men jag tänkte ändå ta tillfället i akt att diskutera trafikfrågorna litet, eftersom Oswald Söderqvist kom in på de frågorna. Rening av utsläpp är en mycket viktig fråga för oss. Vi har drivit frågan om blyfri bensin mycket länge och även frågan om avgasrening. Vi menar att vi också måste få bestämmelser om rening av dieselavgaserna och mycket annat. Jag känner ganska väl till den vägsträcka som skulle beröras av Scan Link. Delvis är den mycket dålig. Ibland är där långa köer, och jag själv har stått i dem — mitt i avgaserna. Vi måste naturligtvis göra mätningar för att se vilka åtgärder som behöver vidtas i fråga om det vägnätet, liksom i fråga om andra vägnät. Om resultatet blir Scan Link, motortrafikleder eller förbättringar av nuvarande vägar får vi se då. Men det viktiga, Oswald Söderqvist, är ändå att vi kan få till stånd en övervakning av hastighetsgränserna. Om Oswald Söderqvist och jag åker 90 km/tim på en motorväg eller på en vanlig väg blir vi omkörda av väldigt många bilar. Olycksfallsriskerna är väldigt stora. Och jag tror att det viktiga är att få ned hastigheterna till de fastställda gränserna. Därför tror jag att det finns en rad åtgärder som måste vidtas när det gäller biltrafiken just för att minska utsläppen. På det området har vi en lång väg att gå ännu.

Fru talman! Några få ord till Ivar Virgin om naturgasintroduktion. När det gällde att avveckla Sydgasprojektet, då hade ni ingenting emot att spola de ganska många miljoner som lagts ned i projektet redan vid den tidpunkten. Det var inte så försumbara belopp som hade lagts ned. Men det var inte det som var huvudintresset när det gällde moderaternas agerande i den här frågan. Huvudintresset var att man såg naturgasen som en presumtiv konkurrent till kärnkraften — och den är ni ju rädda om. Den vill ni slå vakt om. Därför ville ni inte ha naturgas. Därför har ni under alla år vi har debatterat energi här i riksdagen, Ivar Virgins företrädare inte att förglömma, ständigt kämpat emot all introduktion av andra alternativ. Det är för att ni vill slå vakt om kärnkraften. Detta var den rätta beskrivningen av förhållandena! Om ni hade fått som ni ville för två tre år sedan hade dessa investeringar inte gjorts. Det var tur att staten gick in och gjorde den här investeringen, eftersom det duktiga näringslivet då inte trodde att det skulle löna sig. Nu tycker näringslivet att det är bra. Så är det alltid! Det är bra när samhället, staten, har satsat och gjort grundinvesteringar. Sedan vill ni gärna vara med, ni och storfinansen, och hjälpa till att plocka russinen ur kakan. Det känner vi till. Beträffande kärnkraften är det roligt att höra att moderaterna som vanligt stöttar sig på regeringen och instämmer i de överväganden som har gjorts om laddningar m.m. Men är avfallsfrågan löst? Det finns problem, säger Ivar Virgin. Ja, det finns mycket stora problem, och avfallsfrågan är inte löst. Den frågan borde ni ta mer allvarligt på. Jag vill säga till Lars Ernestam att visst gick vi emot att avgasrening skulle införas. Vi hade själva ställt det kravet tidigare. Men man får böja sig för sakskäl, Lars Ernestam. Det var emellertid så gott som omöjligt att genomföra detta så snabbt utan ett omfattande dispensförfarande. Vi hade ju krävt detta sedan flera år tillbaka. Men när ingenting görs och tidpunkten flyttas fram blir man ju tvungen att acceptera det rätta förhållandet. Vi fick vissa skrivningar i utskottsbetänkandet beträffande stopp för fortsatta motorvägsbyggen o.d. Jag hoppas att folkpartiet hjälper oss att driva på regeringen i sådana frågor, t.ex. när vi skall behandla frågan om Scan Link. Jag, och inte mitt parti heller, har något emot att man förbättrar vägarna på västkusten. Det är inte detta det handlar om. Vi skall ha bättre landsvägar där — bättre järnvägar också. Men det är Scan Link det handlar om, det är något helt annat. Scan Link är ett stort europeiskt projekt där Volvochefen Gyllenhammar har involverat sig, ett projekt som skall centralisera all trafik t.ex. ner till Rotterdam. De stora ro-ro-fartygen från USA skall gå fram och tillbaka mellan USA och Rotterdam. Sedan skall allt gods köras på lastbil upp till Göteborg. Det är detta det handlar om, inte om att förbättra vägarna på västkusten. Blanda inte ihop begreppen nu.

Fru talman! Jag vill nämna ytterligare något om gasen. Vi har helt enkelt den grundinställningen att varje energislag skall bära sina egna kostnader. Det ledde i ett visst läge till att vi tyckte att det var felaktigt att med statliga insatser stötta ett visst projekt. Det var den enkla grunden till det beslutet. När en investering är gjord är det självklart att vi konstaterar att kostnader som är tagna innebär att kostnadsbilden förändras. Att man i det läget utnyttjar en investering maximalt är självklart från ekonomisk synpunkt. Det ger dessutom stora fördelar ur miljösynpunkt att göra på detta sätt. Varför skulle vi då inte stödja detta? Dessutom är jag faktiskt övertygad om, Oswald Söderqvist, att efter ungefär ett år skulle något konsortium på helt marknadsekonomiska grunder ha varit berett att göra denna grundinvestering. Jag tror nämligen att det här energislaget har framtiden för sig. Bl. a. utvinningen i Nordsjön visar att vi har stora gasreserver när oljan tar slut. Enbart detta faktum borde tala för en successiv övergång till naturgasen. Oswald Söderqvist tog även upp avfallsfrågan. Från miljösynpunkt och ur säkerhetssynpunkt får denna fråga anses vara löst. Däremot kan vi säkert komma längre i fråga om detaljförbättringar av metoderna. Genom att utnyttja området vid Oskarshamn skulle man t.ex. kunna slippa transporter. Det är i så fall naturligt att man gör en undersökning för att åstadkomma en sådan förbättring. Oswald Söderqvist tog inte upp mitt exempel från Volvo som mycket klart visar att vi står sj vständiga i vår bedömning av miljöfrågor. Men att konstatera det är kanske emot Oswald Söderqvists uppfattning om det som han kallar högerkrafterna.

Fru talman! Jag är inte så litet förvånad över att höra denna argumentation från Ivar Virgin. Vad han säger är att det är mycket bra att staten, samhället, går in och tar en ekonomisk risk. Det var precis det jag sade. Det är mycket fint att man gör det i ett visst skede när det privata kapitalet inte tycker att det är lämpligt. Sedan går det bra att gå in och vara med och tala om hur bra det är att kunna utnyttja en sådan investering. Men om det inte fanns politiska krafter i samhället som vågade ta sådana risker — i detta sammanhang vill jag gärna räkna in det socialdemokratiska partiet och regeringen, som gång på gång under decenniernas lopp har tagit risker av det här slaget mot borgerliga partiers intressen och vilja — hade investeringarna aldrig blivit av. Då hade investeringarna gjorts på enbart företagsekonomiska villkor, och allt hade sett helt annorlunda ut. Det är verkligen en vacklande argumentation som vi här får höra från moderaternas sida. Så några ord om naturgasen och miljöhänsyn. Jag har här i riksdagen väckt stora motioner om naturgas i fem eller sex år. Efter kontakter med Svenska gasföreningen och alla andra intressenter på detta område har jag talat om hur bra naturgasen är som energikälla. Från moderat håll har ni alltid fört fram hur viktig och bra kärnkraften är. Men jag välkomnar omtänkandet. I fortsättningen kan vi gemensamt slåss för naturgasen. Det är bra om ni håller efter Volvo. Det är i så fall första gången. Jag välkomnar verkligen om ni gör det och om ni framöver håller efter stora privata företag när de vill etablera sig och förstöra miljön. Slutligen vill jag en gång till ta upp frågan om kärnkraftsavfallet. Problemet är inte löst. Det finns ingen vetenskapsman i världen som kan stiga upp och säga: Kärnkraftens avfallsproblem är löst. Den allvarligaste kritiken mot regeringen riktas ju just mot det ologiska i att regeringen säger att vi genom bl.a. borrningar skall undersöka om metoden att lagra avfallet i urberget går att utnyttja, samtidigt som metoden användes som argument i beslutsunderlaget när man tillät laddning av kärnkraftverken. Det är en logisk kullerbytta, väl i stil med de övriga som har gjorts i energioch kärnkraftsdebatten i det här landet.

Fru talman! Först några allmänna ord om miljöpolitiken. Visst fanns det miljöengagerade politiker också på 1940 och 1950-talen — och även dessförinnan. Men de var få, och de lyckades sällan tränga igenom med sitt budskap. Anledningen var framför allt att miljöhoten då inte var lika hotande, inte lika uppenbara, som de är i dag. På 1960-talet, framför allt efter Rachel Carsons bok Tyst vår, vaknade vi ur vår törnrosasömn. Vi lärde oss snabbt mer av miljökunniga och brinnande själar som Hans Palmstierna och Rolf Edberg. Vi fick på allvar upp ögonen för industrisamhällets konsekvenser för miljön; och vi agerade — snabbare och resolutare än i de flesta andra länder. Först av allt tog vi itu med den grundläggande lagstiftningen om naturvården och miljöskyddet. I slutet av decenniet skapades bl.a. naturvårdsverket. Utgångspunkten för vårt arbete var att ett samhälle som tystade fågelsången var ett samhälle där också människors möjligheter att leva, och överleva, skulle gå om intet. Under 1970 och 1980-talen har vi fortsatt denna motståndskamp. Vi har arbetat fram en omfattande arbetsmiljölagstiftning och successivt skärpt miljökraven när det gäller industriell verksamhet men också för sådant som koleldning, täktverksamhet, sopförbränning, dumpning, miljöoch hälsofarliga varor, farliga transporter, osv. Resultaten är övertygande. På tio år har utsläppen av svaveldioxid mer än halverats. I ett omfattande handlingsprogram mot försurningen går vi nu vidare med ambitionen att från början av 1980-talet till mitten av 1990-talet minska utsläppen av svaveldioxid med 65 26 och samtidigt ta ned utsläppen av kväveoxid med 30 96. Här har Sverige, under ledning av Svante Lundkvist, gjort en historisk insats, som vi kan avläsa både här hemma och på det internationella planet. Under samma 10-15-årsperiod har den målmedvetna satsningen på kommunala reningsverk gjort oss världsledande på just den typen av vattenrening, något jag nämner väl medveten om den ojämna kamp vi för mot industriutsläpp och de föroreningar jordbruket ger upphov till. Jag är också väl medveten om att det på detta område finns mycken ny teknik att pröva. I det tysta har vi också, ofta under påverkan av en lokal miljöopinion, verkat för en naturvård vars resultat i dag bl.a. kan avläsas i att vi har 19 nationalparker och 55 särskilt skyddade fjällurskogar. Sammantaget är mer än 6 20 av den svenska landarealen skyddat område. Under förra valperioden stiftades det en särskild lag till skydd för ädellövskogarna. I valrörelsen lovade vi att jobba för en halvering av användningen av bekämpningsmedel i jordbruket på fem år, något som känns ännu angelägnare sedan vi i dagarna fått bekräftat att bekämpningsmedlen förgiftar även vårt dricksvatten. Kemisamhället pressar vi också tillbaka med hjälp av en ny kemikalielag, som omfattar förhandskontroll av kemiska ämnen, förbud mot flygbesprutning av jordbruksmark, produktregister, strängare märkningsregler och omprövning av tillstånd att använda bekämpningsmedel vart femte år. Sedan årsskiftet finns en särskild kemikalieinspektion med uppgift att gå i spetsen för det här gigantiska saneringsarbetet. I höstas fattades beslutet om övergång till blyfri bensin och katalytisk avgasrening. För drygt en månad sedan kunde vi också presentera en satsning på forskning om alternativa produktionsformer inom jordbruk och djurhållning, med det dubbla syftet att verka både för bättre kvalitet på det vi äter och för ett miljövänligare jordbruk — och det är viktigt. Att odla jorden skall vara något fint. Det skall inte innebära risker för den ekologiska balansen, ta död på sjöar och hav, utarma flora och fauna. Att äta maten skall vara en njutning, inte innebära att man får kött fullproppat med antibiotika, kyckling som smakar fisk, grönsaker som ger nya allergier. Vi har också gjort särskilda insatser —- för att lägga grunden för en liknande räddningsaktion i Laholmsbukten, — för att bidra till skapandet av landets första ”ekologikommun” i Övertorneå i Norrbotten och - för att bevara sådant som det öppna landskapets typiska ängsoch hagmarker. Efter årsskiftet har vi dessutom anslagit sammanlagt 200 milj.kr. till ett skogsforskningsprogram som tar sikte på att hejda skogsdöden, få fram ett ekologiskt balanserat skogsbruk här hemma men också på att hjälpa länder i tredje världen i kampen mot avskogning och ökenutbredning. Det är en uppgift angelägnare än de flesta andra. Här kan jag nämna att nära 40 96 av världens regnskogar redan huggits ned, att öknen i ett land som t.ex. Sudan avancerat 200 km söderut sedan 1960 och att avverkningarna i Amazonas påverkat klimatet i stora delar av den sydamerikanska kontinenten. Jag skall inte göra min uppräkning längre än så. Exemplen berättar ändå ganska väl om hur vi jobbat alltsedan miljöhoten blev uppenbara för oss. Vi har dragit upp riktlinjerna för en planmässig hushållning med våra naturresurser: Vad skall skyddas? Vad kan användas? Hur förhindrar vi rovdrift? Var går gränserna? Vi har gjort stora grundinvesteringar för att rena vatten, avlopp och luft. Vi har stiftat ett antal grundläggande lagar, byggt upp en organisation för att kontrollera efterlevnaden av dessa lagar och regler men också för att kunna förutse och förebygga nya miljöhot. Ändå kan vi inte säga att vi gjort nog. Fortfarande är bristerna uppenbara. Fortfarande hopar sig problemen. Och just detta är naturligtvis utmärkande för miljöarbetet. Vi kan aldrig vara nöjda och slå oss till ro. Samtidigt måste vi dock tillstå att vi hittills i alltför många situationer också kommit steget efter; tvingats sätta in ett slags Novalucolbehandling mot miljökatarrerna, försökt läka naturens magsår med plåster. Detta duger inte längre — av det enkla skälet att miljöproblemen i dag antagit proportioner som vi knappast ens hade mardrömmar om för 10-15 år sedan. De är fler, i ett globalt perspektiv också betydligt allvarligare. Vad vi framför allt måste klara fortsättningsvis är ett betydligt långsiktigare agerande än hittills; likt magsårspatienten måste vi klara att byta livsstil i stället för pillersort. Vi måste — driva på utvecklingen mot ett ekologiskt balanserat jordoch skogsbruk, —- försöka pressa tillbaka användningen av gifter och kemikalier, —- tillsammans med andra länder dra i gång en aktion för att rädda haven, — gjuta nytt liv i återvinningsidéerna, inte ensidigt satsa på förbränning av soporna, — hushålla med vår energi och utveckla alternativen. På fem år har energianvändningen minskat med 40 90 jämfört med prognoserna. Det är en utveckling vi måste ge ytterligare skjuts åt, bl.a. för att så långt det någonsin är möjligt kunna inrikta oss på att rädda våra älvar.

Reglerna måste bli klarare, kontrollen av att dessa regler sedan efterlevs effektivare — och brott mot dem måste självfallet leda till straff, om så behövs hårdare straff än vi har i dag. Vårt förhållande till andra länder är ett kapitel för sig. Det program som jag tidigare nämnde — som innebär att vi kraftigt minskar utsläppen av både svaveloch kväveoxider till 1995 — har vi därför, tillsammans med de andra nordiska länderna, arbetat hårt för att få accepterat av andra, något som lyckats mycket väl. På två år har vi fått med oss 21 länder i Östoch Västeuropa på vårt förslag. Två av de värsta syndarna — Polen och Storbritannien — har dock inte skrivit på. TI utvecklingsländerna förstörs miljön av odlingsmetoderna och av skogsavverkningarna. Den goda jorden blåser bort, och öknarna breder ut sig. Multinationella företag kan ostört ägna sig åt extrem rovdrift och miljöfarlig verksamhet utan att uppfylla ens de mest elementära kraven på skydd av miljö och människor.

Fru talman! Jag vill så övergå till att säga något om situationen i våra hav — detta mot bakgrund av de alarmerande rapporter vi nu får in om att föroreningssituationen påtagligt förvärrats, trots omfattande vattenvårdsåtgärder, trots internationella överenskommelser om begränsningar av miljöproblemen. Låt mig börja med Östersjön: Där har vi sedan mer än tio år tillbaka den s.k. Helsingforskonventionen, enligt vilken strandstaterna förbundit sig att kraftfullt ta itu med olika former av utsläpp. Från svensk sida har vi följaktligen satsat åtskilliga miljoner på avloppsreningsverk. Industrin har även den kraftigt reducerat sina utsläpp. Trots detta får vi ständigt nya larmrapporter om ett sjukt hav. Bortsett från lokal påverkan vid kusterna av enskilda utsläpp anges det övergripande problemet i den egentliga Östersjön vara övergödning, medan problemen i Bottenhavet och Bottenviken i huvudsak hänger ihop med utsläpp från cellulosaindustrin och den kemiska industrin. När jag för några dagar sedan besökte min finske kollega var vi båda överens om situationens allvar och om behovet av ytterligare åtgärder. Vi måste helt enkelt få stopp på de utsläpp som i dag hotar Östersjön och samtidigt lösa övergödningsproblemen. För Östersjön krävs en räddningsplan som innefattar både nationella insatser och sådant som behöver behandlas tillsammans med andra Östersjöländer. I nästan samma svåra situation som Östersjön befinner sig Kattegatt och Skagerrak. För dessa havsområden redovisas inom kort en rapport från en särskild arbetsgrupp, tillsatt av Internationella havsforskningsrådet på initiativ av Nordiska ämbetsmannakommittén för miljöfrågor. Också i den här rapporten anges att lokal påverkan på vissa kustavsnitt har med industriutsläppen att göra men att den stora boven i dramat är övergödningen. Arbetsgruppen kommer följaktligen att föreslå en rad åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen inom området. Den kommer också att lägga fram förslag om fortsatta forskningsinsatser i fråga om bl.a. ekosystemet. Också från norra Bohuslän kommer larmrapporterna allt tätare. Här spelar föroreningarna från Idefjorden en väsentlig roll. Men även i detta fall är övergödningen ett högst påtagligt problem. När det gäller Laholmsbukten är det snart tio år sedan vi nåddes av de första rapporterna om algproblemen. Sedan dess har arbetet med att klarlägga problemen pågått. I den proposition om forskning på jordbruksoch miljöområdet som presenterades för en tid sedan föreslog vi också från regeringens sida särskilda insatser för fortsatt forskning om just övergödningsproblemen i Laholmsbukten. Det var riktigt. Vi har ett behov av fortsatta forskningsinsatser. Vi behöver veta mer. Detta står dock inte i konflikt med ett snabbt och resolut handlande. Rapporterna om tillståndet i haven är så pass alarmerande att det också krävs omedelbara åtgärder. Vi måste angripa föroreningarna vid källan. Vi ver att övergödningen hänger samman med utsläpp från kommunala reningsverk och fritidsbebyggelse men självfallet också med jordoch skogsbruket. Den stora användningen av handelsgödselmedel i kombination med stallgödsel har medfört en urlakning från jordbruksmarkerna som nu får sina synbara effekter i haven. Och detta måste vi alltså snabbt göra något åt. Länsstyrelsen i Halland har ett åtgärdsprogram för att möta de här problemen. Uppenbarligen har dock programmet inte tillämpats tillräckligt effektivt. Beräkningar visar nämligen att redan ett antal enkla åtgärder på exempelvis den kommunala sidan skulle kunna minska belastningen av föroreningar med ungefär 50 26. Men några sådana minskningar har vi alltså ännu inte sett till. För att förstärka möjligheterna till ingripande i Laholmsbukten kommer regeringen därför att inom kort förklara delar av bukten som särskilt föroreningskänsligt område, något som bl.a. innebär att länsstyrelsen får ökade befogenheter att kraftigt skärpa kraven på dagens föroreningskällor. Den kommer att kunna sätta in generella åtgärder mot användningen av gödselmedel inom jordbruket men också mot industriers och kommuners utsläpp och mot utsläpp från fritidsbebyggelse och glesbygd. En speciell arbetsgrupp bör — precis som när det gäller den särskilt utpekade Ringsjön i Skåne — arbeta med problemen på ort och ställe. Ringsjön var det första område som regeringen pekade ut som särskilt föroreningskänsligt och som därigenom kommit att bli föremål för särskilda räddningsinsatser. Nu följs Ringsjön av Laholmsbukten. Från regeringens sida kommer vi också att noga överväga om ytterligare områden kräver denna alldeles särskilda uppmärksamhet. Till en början begär vi nu att samtliga länsstyrelser i kustlänen utarbetar handlingsprogram för hur övergödningen, och andra föroreningar som påverkar situationen i haven, kan begränsas. Sådana program måste tas fram i lämpligt samarbete mellan de olika länen och de centrala myndigheterna. Det blir en stor uppgift och en viktig uppgift. De senaste åren är det skogen som har krävt det mesta av insatser och ansträngningar. Nu måste vi gå vidare, orka mer. Därför denna samlade aktion för våra hav: — ett utpekande av Laholmsbukten som särskilt föroreningskänsligt område, — ett uppdrag till samtliga länsstyrelser i kustlänen att göra egna handlingsprogram mot utsläpp och övergödning.

Fru talman! För oss som inte var med i Göteborg den 21 januari var det trevligt att här i kammaren få höra miljöministerns föredrag — åtminstone delar av det. Vi kan dessutom konstatera att det har tillförts en hel del i vattenvårdsfrågor, som jag tycker var värdefullt. Miljöministern tog upp bekämpningsmedelsproblemet. Vi hade en debatt i höstas om det, och jag kan konstatera, att det nu är något försiktigare tongångar än under valrörelsen, då man i artiklar faktiskt gjorde gällande att i stort sett alla cancerfall som hade med kost att göra berodde på kemiska tillsatser till våra livsmedel och tillsatser som skedde i industrin. Så är ju inte alls fallet. Man har inte kunnat registrera ett enda cancerfall som har den bakgrunden. Jag skulle vilja fråga miljöministern hur importen i fortsättningen skall behandlas. Det är faktiskt så att man just i importerad frukt och importerade grönsaker upptäcker en hel del bekämpningsmedelsrester. Jag har en sammanställning över detta från januari till mars förra året, som visar att praktiskt taget alla prov av dem som kontrollerades och där man över huvud taget hittade någonting var från importerade grönsaker och frukter. En hel del av de proven låg till och med över högsta godtagbara halt, dvs. de fastställda gränsvärdena. Det finns all anledning att titta på detta! I svenska produkter, exempelvis svenskt mjöl, hittar man däremot inte några rester av bekämpningsmedel. För att nyansera debatten tycker jag således att det kan vara lämpligt att jämföra olika produkter med varandra. Vi bör inte föra en förenklad debatt på den här punkten. Jag förstår av miljöministerns argumentation att vi kommer att få stöd för vårt krav på sänkta utsläpp från kolförbränning. Något annat är knappast möjligt med tanke på den attityd till dessa frågor som ändå präglade miljöministerns anförande. Vad sedan gäller jordbrukets utsläpp vill jag bara meddela att vi i vår motion till årets riksdag har föreslagit statsbidrag till gödselanläggningar just för att förhindra de här miljöproblemen. Det borde vi också kunna få stöd för med hänsyn till vad miljöministern sade.
Fru talman! När jag lyssnade på miljöministerns anförande hörde jag att han flera gånger nämnde avgasreningen som ”den katalytiska avgasreningen”, och det är riktigt att det är den metoden vi har att använda. När vi talade om dessa saker i jordbruksutskottet och också i den debatt vi hade i riksdagen var vi över partigränserna överens om att vi skulle tala om gränsvärdena som sådana. Det viktiga är att få ner avgasutsläppen som sådana, och då skall man kanske litet mindre betona just uttrycket katalytisk rening. Det finns också problem med den reningen, och det är viktigt att forskningen och tekniken går vidare, så att vi får andra alternativ. Detta var bara en liten synpunkt från min sida. Av anförandet i övrigt fann jag att det var en bred redovisning av problemen på miljöområdet. Mycket av det miljöministern sade när det gäller beskrivningen av problemen kan jag från folkpartiets sida instämma i. Det finns liksom tidigare många allmänna synpunkter, men litet av konkreta förslag. Det fanns dock en del konkreta synpunkter, bl.a. att Laholmsbukten skulle förklaras som miljökänsligt område. Det är bra och tillfredsställande. Folkpartiet ställde upp bakom detta lagförslag när det kom till riksdagen, och det är riktigt och konsekvent att lagen tillämpas i sådana här områden. I övrigt undvek miljöministern att diskutera skärpta krav. Hur blir det med avgasreningen i övrigt? Hur blir det med dieselbilarna, där vi har begärt kaliforniska krav? Hur blir det med den befintliga bilparken, hur blir det med eldningsoljan och svavelutsläppen, hur blir det med kolet? Miljöministern tog upp frågan om batterierna och sade att vi år 1987 kanske skulle ha det problemet ur världen. Men såvitt jag förstår är det stora svårigheter att få berörd industri att uppfylla de krav som man ställt. Hur blir det — klarar vi skärpningen när det gäller batterierna till år 1987? Det är sådana här konkreta miljöfrågor som jag skulle vilja att miljöministern svarade på.

Fru talman! Av miljöministerns anförande framgår bl.a. att miljöopinionen är ganska bred i Sverige. Det finns stor enighet om att saker behöver göras. I många fall är vi ganska eniga om målen och om nödvändigheten av förbättringar. Men sedan finns det en rad detaljer och ganska viktiga sådana som kan vara värda att ställa under vidare debatt. Jag blir förvånad över att höra miljöministern kommentera livsmedelskvaliteten. Först blev jag glad, när miljöministern sade: att äta mat skall vara en njutning. Den uppfattningen delar jag med stor entusiasm. Men därefter kom en formulering som skrämde mig: Man skall inte ha mat som är fullproppad med antibiotika. Nej, naturligtvis inte, det tycker inte jag heller. Men det lät som om det vore någonting vanligt och generellt i Sverige. Verkligheten är den att vi har en livsmedelskvalitet som fyller mycket högt ställda krav. Kravet på att maten skall vara bättre och godare och mera njutbar ställer jag och sannolikt alla upp på. Frågan är då: Varför har det blivit så här? Varför har vi fått debatten om antibiotika, varför har man ibland fått kycklingar som smakar fisk? Det är de gamla kraven från framför allt den socialdemokratiska regeringen som lett till en produktion och en ekonomi i livsmedelsproduktionen som fått de här effekterna. I det internationella arbetet för att lösa försurningsproblemen måste det naturligtvis göras ytterligare ansträngningar. Miljöministern nämnde ingenting om de gränsvärden som jag tog upp i mitt anförande. Man måste gå betydligt längre än till en 30-procentig sänkning. Kväveoxiderna svarar nu för hälften av utsläppen i Sverige — bilismen svarar i sin tur för hälften av utsläppen av kväveoxider — och kväveutsläppen ökar. Det är oroande. Övergödningen av våra vattendrag är naturligtvis ett bekymmer som vi skall ta tag i. Men vi måste komma ihåg att storleken av läckaget från odlingsjorden inte alltid är kopplad till mängden tillförd handelsgödsel. Vi fick inte höra någonting om kärnkraften. Jag är litet oroad över att miljöministern inte argumenterar emot moderaternas synpunkter i det sammanhanget.

Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är bra att man erkänner fel i de bedömningar som har gjorts av socialdemokratiska partiet och regeringen i de här frågorna. Speciellt gäller det energifrågan, som var det verkliga bottennappet — jag tänker då såväl på felbedömningen som på sättet att beskriva verkligheten och angreppen på oss andra. Jag har också sagt att regeringens energipolitik nu pekar i rätt riktning; den kom bara 10-15 år för sent, vilket är beklagligt. Jag vill upprepa mina frågor: Vad anser miljöministern som miljöminister om kärnkraftens avfallsfråga? Det går inte att bara säga att problemet kan betraktas som löst. Det är inte så enkelt. Senast i Morgonekot i dag fick vi höra om nya utsläpp i Sellafield, där det bevisligen ligger några ton använt bränsle från Oskarshamn. Avfallsfrågan kan man inte bara lämna åt sidan som miljöministern här gjorde. Det är inte bara en energifråga — det är också en miljöfråga. Det finns inga vattentäta skott mellan de områdena. Jag vill sedan instämma i vad centerns representant sade om tystnaden om kärnkraften. Jag har inte heller hört miljöministern just som miljöminister ta avstånd från den moderata linjen. Vad anser Ingvar Carlsson själv om fortsatt kärnkraftsanvändning i Sverige? Skall vi ha Secure t.ex.? Är det en från miljösynpunkt ren och fin energikälla? Är det bättre än att satsa på andra alternativ? Det är viktigt att vi får en deklaration i den frågan även av miljöministern och inte bara av energiministern, som på det området flera gånger gjort en deklaration som är bra. Som här nämndes från moderat håll finns det motioner från socialdemokratiska riksdagsmän om att man skall fortsätta med kärnkraften; moderaten som nämnde det tyckte Rosqvists motion var bra. Stöder Ingvar Carlsson sina partivänner i den frågan, eller vilken ståndpunkt intar Ingvar Carlsson som miljöminister? Det är viktigt att få veta. Jag förstår att det kan vara svårt att svara på alla frågor, men jag vill ändå ta upp Scan Link en gång till. Det är en mycket viktig miljöfråga — vi skall inte blanda bort korten som man från folkpartiets sida här har försökt göra genom att tala om att motståndarna inte vill förbättra vägarna. Skall vi här på den europeiska storfinansens villkor ha ett stort Europavägnät som skall samla uppall trafik till centrala Europa? Vad tycker miljöministern om det? Vilken uppfattning har regeringen i frågan om Scan Link? Det är viktigt att få detta klarlagt. Jag vill hänvisa till uttalandet från jordbruksutskottet i samband med avgasreningspropositionen. Efter den debatt vi hade sades det att fortsatta motorvägsbyggen skall bedömas från miljösynpunkt. Där har vi Scan Link-projektet i ett nötskal. Det vore alltså intressant att få höra litet mer om det.

Fru talman! Får jag börja med att till Ivar Virgin säga att det finns tal som kan hållas en gång, två gånger och tre gånger, och det finns tal som egentligen inte borde ha hållits en gång. Jag kommer nog att upprepa en del av det jag sagt i dag vid ytterligare tillfällen. Ivar Virgin ställde en fråga om importerad frukt. Det går till så, att vi tar stickprov på all importerad frukt. Hittar man någon rest i ett parti, så stoppas partiet från leverantören i fråga och får lossas endast efter det att kontroll har gjorts. Vi skickar också ut kontrollanter till exportländerna. Ivar Virgin ställde i sitt första inlägg också en fråga om internationella luftvårdsavgifter för att minska problemen med de gränsöverskridande luftföroreningarna. Även om frågan har varit uppe i diskussioner på det internationella planet, så vill jag inte påstå att man i den frågan ännu har kommit särskilt långt. Lars Ernestam klagade över att det var mer allmänna synpunkter än konkreta förslag. Får jag då summera bara denna korta tid som gått sedan valet. Vi har när det gäller bilavgaserna lagt fram ett förslag som riksdagen har tagit ställning till. Detta förslag innebär snabbaste tänkbara tidsprogram som man i praktiken kan genomföra. Den linje som folkpartiet stod för i den frågan hade tvingat oss till dispenser mot EG-länderna som det hade varit hopplöst att ta tillbaka. Det var i själva verket en farlig linje ur miljösynpunkt som folkpartiet företrädde. Vi har lagt fram en budget som trots ett kärvt budgetläge innebär betydande satsningar på miljöområdet. Vi har lagt fram ett forskningsprogram som har med skogen och miljön att göra, som har internationella aspekter — när det gäller utvecklingsländerna — och som innebär 200 milj.kr. på fem år. I dag har jag presenterat förslag när det gäller hur vi skall komma till rätta med problemen i havet. Jag tycker att det faktiskt är ganska konkreta åtgärder som vi på kort tid har vidtagit. Viktigare än att bara prata om miljöproblem är att — när man har diskuterat — handla. Och det är det den socialdemokratiska regeringen gör. Karl Erik Olsson klagade över mitt uttryckssätt när det gäller antibiotika. Vi kan diskutera vilket uttryck man skall använda. Men jag tror att det är allvarligt när forskarna säger att inte bara djuren utsätts för risker utan att människorna som äter vårt fläsk riskerar att bli resistenta mot antibiotika, att vi inte kan tillgodogöra oss dem när vi sedan verkligen behöver dem. Det är i alla fall för mig en allvarlig varningssignal. Det är litet förvånande att centern, som har velat vara så aktiv på miljöområdet, så fort det gäller jordbruket sätter ut gaddarna och går i försvarsställning. Det blir ju alltmer uppenbart att några av våra svåraste miljöproblem finns just på jordbrukets område. Jag har varit noga med att då inte angripa jordbrukarna, för de är människor som arbetar inom ramen för ett ekonomiskt system. Jag har i stället angripit missförhållandena. Därför tror jag, Karl Erik Olsson, att vi har förutsättningar att föra en saklig diskussion om problemen och vilka åtgärder som vi är tvingade att använda också på detta område för att värna om miljön. Till Oswald Söderqvist vill jag säga att regeringen via energiministern har gett vårt bestämda besked när det gäller kärnkraftens avveckling. Vi uppträder inte som privatpersoner när vi ger den typen av besked. Självfallet talar hon då också på mina vägnar. Därför har jag inget behov av att stå och upprepa det. Har en socialdemokratisk regering gett ett sådant besked, då kommer vi att med kraft fullfölja den politiken. Jag tycker att det säger mer om frågaren, när man anser att det beskedet måste upprepas, än om den socialdemokratiska regeringen. Flera av talarna har varit inne på energipolitiska frågeställningar, och det skulle naturligtvis vara frestande för mig att också ta upp en energipolitisk debatt här. Jag vill emellertid göra några viktiga klarlägganden. När Oswald Söderqvist är så oerhört säker på sin egen linje i energifrågan, vill jag påminna om att om den hade vunnit gehör hos svenska folket, vilket den inte gjorde, skulle vi på tio år ha klarat motsvarande ungefär 45 TWh. Vi hade i praktiken nu varit på väg att utan den nya tekniken bygga ett antal stora kolkondensverk och bygga ut älvar. Det hade blivit följden av den politiken. Vad vi nu har fått är möjligheter att under en väl tilltagen övergångstid planmässigt och på ett klokt och förnuftigt sätt utveckla de nya energikällor na och genomföra ett kraftfullt energibesparingsprogram som ger mycket bra resultat. Jag tycker att vi kan vara glada och tillfredsställda med att det i det avseendet går något bättre än vi räknade med för fem år sedan och sätta in våra krafter på det och förhindra att de krafter, i form av moderata samlingspartiet och industrin, som inte vill ta folkomröstningsresultatet på allvar får något inflytande. På den punkten har Birgitta Dahl uttalat sig på regeringens vägnar. Jag kan bara bekräfta, vilket för mig är en självklarhet, att hon företräder regeringen. Jag skulle också vilja säga några ord med anledning av Lars Ernestams inlägg om älvarna. Riksdagen har beslutat att vi skall bygga ut älvarna motsvarande 66 TWh, alltså ytterligare 2,5 TWh. Man har givit möjlighet att pröva älvsträckor som går något utöver det antalet TWh, för att man skall kunna säga nej i en del fall. Vid det första beslut som jag har haft anledning att fatta var det faktiskt ett ja och ett nej. Men vi kan ju inte säga nej i samtliga fall, för då blir det inte en utbyggnad som riksdagen har beslutat. Eftersom Lars Ernestam säger att Gide älv var ett fall där man skulle säga nej måste min motfråga vara: Vad skall vi i stället bygga ut? För det är alldeles klart, när jag nu har gått igenom detta fall, att säger vi inte ja till den utbyggnaden så kommer vi icke att nå upp till de 2,5 terawattimmarna. Dessutom har uppenbarligen Lars Ernestam inte läst beslutet och ännu mindre Oswald Söderqvist som säger att vi har gett tillstånd på kraftbolagens villkor. Det är just det vi inte har gjort. Vi har ställt villkor som är mycket hårdare än vad kraftföretagen och myndigheterna hade tänkt sig, bl.a. för att lösa försurningsproblemet och för att klara utterstammen som finns nedströms. Med de villkor som vi ställt klarar vi de två avgörande problemen, vilket var viktigt för regeringens ställningstagande. Fru talman! Därmed har jag tagit upp åtminstone en del av de ganska många frågor som ställdes i de tidigare debattinläggen. Jag har ändå noterat med tillfredsställelse att i grunden finns en stark uppslutning bakom de riktlinjer för energipolitiken som jag presenterade i första delen av mitt inlägg.